Herr talman! Finansministern talade om den tredje vägens ekonomiska strategi. Den byggde ju på att den ekonomiska tillväxten skulle genereras genom en ökning av exporten. Så var det också några år efter den jättestora devalveringen 1982. Men redan 1985 försvagades exporten. I stället var det konsumtionen, offentlig och privat, som kom att svara för tillväxten. Den typen av konsumtionsbaserad ekonomisk politik dömde ju socialdemokraterna ut redan i sin första finansplan i januari 1983. Ändå är det just så som ekonomin beter sig. Det är nu vi kan klara bytesbalans, tillväxt, sysselsättning. Men det kräver naturligtvis åtgärder, och finansministern tycks själv vara djupt medveten om hur utomordentligt viktiga avtalsförhandlingarna är, hur viktigt det är att avtalsuppgörelserna stannar på en ansvarsmedveten nivå. Men uppenbarligen anser finansministern, om jag förstått honom rätt, att det är arbetsmarknadens parter som skall bestämma hur skattepolitiken skall läggas om för att underlätta dessa ansvarsmedvetna avtalsuppgörelser. Detta är, som jag ser det, en absurd situation, eftersom det är i regering och riksdag som skattepolitiken skall läggas fast. Det är helt uppenbart att det finns ett utrymme för att steg för steg sänka skatterna, till en början åtminstone de 4-5 26 som skattetrycket har ökat sedan 1982. Statsministern bekräftade ju själv att det var angeläget att återgå till det skattetryck som rådde då regeringen trädde till. Det har också visat sig att de offentliga utgifternas andel av BNP under fem år har kunnat minska med just de 5 90 i sänkt skattetryck som vi förespråkar. Det skulle redan första året mer än väl räcka till för marginalskattesänkningar på 4-5 20 i både vanliga och högre inkomstlägen. Det skulle också räcka till för att ta bort de höjningar av arbetsgivaravgifterna som har genomdrivits. Därtill behövs det naturligtvis åtgärder för att stimulera hushållens sparande. Där kommer frågor som utförsäljning av offentliga företag och inte minst åtgärder för att verkligen underlätta för hushållen att spara till ett eget boende in som viktiga beståndsdelar.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Ingegerd Troedsson. Jag tänker inte ta upp någon långvarig debatt om matskatten, men jag vill ändå säga: Det är inte så att alla låginkomsttagare har barn. Man kan inte bara tala om barnfamiljer, när man talar om att sänka matskatten. Det finns en stor grupp ensamma människor utan barn som i dag behöver socialbidrag. Det ärde.
Herr talman!

Jag säger: Utflyttningen har varit starkare och snabbare än vad vi då vågade tro. Allting är relativt. Man kan fråga sig vilken avgrund finansministern egentligen talar om när han blickar bakåt i tiden. Vad är det han syftar på? Är det de våldsamma lönestegringarna 1974-1975? Är det oljekrisen och lågkonjunkturen 1976 1982, som den dåvarande regeringen rimligtvis inte kunde påverka? Eller är det det faktum att den borgerliga regeringen lyckades hålla arbetslösheten i schack trots lågkonjunktur och oljekris, ohämmade lönestegringar och en omöjlig opposition? Då fanns det inte någon avfolkning, överhettning eller bostadsbrist. Då talade vi inte om en vårdkris eller skolkris. Då fanns det ett småföretagsvänligt klimat. Då infördes t.ex. småföretagens möjligheter att i dag reservera medel skattefritt. Det kan inte ha varit avgrunden ni såg, för då hade ni inte klarat er alls. Snarare fanns det möjligheter att med hjälp av högkonjunktur och låga oljepriser komma en bit på väg. Det är inte fråga om överbudspolitik när jag försöker tala om vad centern vill. Jag talar om en rättvis fördelning, om människors vardag, om politiska värderingar. Vardagen innehåller i dag vårdkris, skolkris, avfolkning, ökade socialbidrag, bostadsbrist, orättvis beskattning osv. Det är ju ingenting man kan slå sig för bröstet för. Det kan definitivt inte vara glädjande att tänka på de sakerna. Vad är det som är överbud i det som vi framför här i dag? Är det överbud att vilja ha en rättvisare kommunalskatteutjämning eller att kräva att låginkomsttagare inte skall betala för andras skattelättnader? Är det överbud att vilja göra en omfördelning inom momssystemet, så att låginkomsttagarna kan få billigare basmat, att vilja göra en fördelning av pensioner, en omfördelning av företagsbeskattningen? Centerpartiet strävar efter ett rättvisare samhälle. Det trodde jag faktiskt att socialdemokraterna också strävade efter, för det var vad ni sade på partikongressen.

Herr talman! Finansministern sade att den tredje vägens politik inkl. devalveringen var helt riktig och att vpk hade gjort en missbedömning då det gäller investeringarna. Han sade vidare att investeringarna har ökat med 55 90 sedan 1982. Då kan man undra vad som har påverkat vad. Det är klart att lönenedpressningspolitiken och den enorma vinstutvecklingen i industrin också har påverkat investeringarna. Annars har ju de låga investeringarna under flera år varit ett problem också för regeringen, även om de under de senaste åren ser ut att vända uppåt. Vad som är minst lika viktigt att peka på är ökningen av aktievärdet under den här tiden. Jag roade mig med att se tillbaka till 1982, när jag satt i bänken och lyssnade på debatten. Medan investeringarna har ökat med 55 96 har aktievärdena ökat med 400 26. Det visar vilka fiktiva värden och vilken spekulation det är fråga om, en spekulation som inte alls har någon relevans i utvecklingen av industrin, dess produktionsförmåga e.d. Det är alltså spekulationerna i vinster som driver varandra i en hopplös karusell. Aktieägarna skall tydligen få ännu mer pengar, eftersom finansministern prioriterar låga löner. Låga löner betyder höga vinster. Så som det är nu blir det, såvitt jag kan förstå, ännu mer pengar till spekulation och en ännu större karusell, såvida inte finansministern nappar på det förslag som jag nämnde i mitt inledningsanförande, att man skulle kunna ta ut en extra skatt eller dra in en del av likviditeterna för att just kunna utveckla den gemensamma sektorns viktiga delar: vård, omsorg, skola, kultur. Finansministern passade på, med anledning av fru Wibbles anförande, att tala om önskelista. Så kan man ju inte ha det, sade han. Men hur var det på socialdemokraternas egen kongress? Där framfördes också ett antal önskningar från fotfolket inom socialdemokratin, som partiledningen inte kunde värja sig mot, utan man sade att man skall prioritera områdena vård, omsorg och skola. Skall det bli med detta precis som det blev i våras, då socialdemokrater och kommunister kom överens om att ge ytterligare 400 milj.kr. till skolan? Tillsammans med folkpartiet tog man sedan igen de pengarna på ett annat konto, så att kommunerna likafullt stod utan pengar till det avsedda ändamålet. Om det är så socialdemokratisk expansionspolitik fungerar när det gäller den offentliga sektorn, då får vi verkligen tänka oss för och fundera över vad den innebär.

Herr talman! Finansministern sade ett par intressanta saker. Om parterna är överens om Stig Malms förslag eller något liknande, är regeringen beredd att göra en insats. Det är naturligtvis svårt att veta vad Kjell-Olof Feldt menar, men man kan till att börja med konstatera att detta är en bekräftelse på att läget är bekymmersamt och att regeringen bedömer att om ingenting görs, kommer det inte att gå bra. En naturlig slutsats av detta hade varit, tycker jag, att det hade varit ännu bättre om något hade gjorts i våras, men då sade man nej till förslag härom. Enligt folkpartiets uppfattning bör tågordningen vara den att regeringen och riksdagen först lägger fast förutsättningarna för avtalsrörelsen och att man därefter låter parterna sköta förhandlingarna utan statlig inblandning. Det går ju inte att göra en fullständig uttolkning på grundval av två meningar i finansministerns anförande, men det verkar inte som om hans uppfattning vore helt skild från det som har diskuterats i den s.k. SAMAK-rapporten. Det återstår att se vad som kommer ut av detta. Kjell-Olof Feldt klagade på att folkpartiet skulle bedriva överbudspolitik. Det anser jag vara en felaktig beskrivning, och jag tror att finansministern nog inte studerade det material som vi diskuterade på landsmötet fullt så grundligt som han tror sig ha gjort. Hela grunden för vår ekonomiska politik är att skattepolitiken och andra inslag skall främja tillväxten. Vi är icke nöjda med en genomsnittlig tillväxt på mindre än 2 96 under en följd av år. Det är därför som vi har lagt så stor tonvikt vid en marginalskattereform och slopande av offentliga monopol. Med en bättre ekonomisk utveckling, som även Kjell-Olof Feldt brukar propagera för i andra sammanhang, finns det som vi ser det väsentligt större möjligheter att åstadkomma det som vi vill åstadkomma, inkl. en ökad satsning på internationellt bistånd, ökade insatser för sjukvård, rätt till eget rum inom långvården och satsningar på skolan. Det är inte heller så, herr finansminister, att alla dessa saker med nödvändighet innebär ökade utgifter. I den mån man kan få effektivitetsförbättringar genom slopande av offentliga monopol åstadkommer man en högst avsevärd förbättring av möjligheterna att göra det som man vill göra på andra områden. Jag vill därför upprepa min fråga till Kjell-Olof Feldt: Varför är socialdemokraterna sådana motståndare till att produktion av viktiga sociala tjänster skall få ske i annan form än i offentlig monopolform?

Herr talman! Görel Thurdin tog sig före att göra någonting som jag inte hört en borgerlig företrädare göra på åtskilliga år, nämligen beskriva den borgerliga regeringsperioden som en obruten serie av kolossala succéer. Det enda problemet var att man hade en så förfärlig otur att dessa succéer inte framstod till fullo för medborgarna på samma sätt som de tydligen gjorde för Görel Thurdin. Hennes föregångare i de här debatterna brukade alltid säga att den enda skillnaden mellan en borgerlig och en socialdemokratisk regering är att de socialdemokratiska regeringarna har en så förfärlig tur, medan de borgerliga regeringarna har en så förfärlig otur. Med tanke på det är mitt råd till väljarna att ta en regering med tur. Det frågades vidare vilken avgrund det var som jag tittade nedi. Jo, det var ett budgetunderskott på 90 miljarder. Längst ned på botten vandrade herrarna Bohman, Åsling och Mundebo. Det mesta i inläggen från moderata samlingspartiets och folkpartiets företrädare i denna debatt har handlat om nödvändigheten av att sänka skatterna. Ingegerd Troedsson började med att säga att vi har bedrivit en förfärlig skattehöjarpolitik. Hushållen betalar 20 000 kr. mer i skatt nu än de gjorde för fem år sedan. I sin replik började hon klaga över att den privata konsumtionen har ökat för mycket och menade att det skulle vara orsaken till våra problem. Poängen är: Vad har hushållen kvar, efter både skatter och prisstegringar, att konsumera för i form av s.k. realt disponibel inkomst? De svenska hushållen har i år 7 1 2 6 av sin köpkraft under dessa år. Det är i varje fall ett litet symtom på skillnaden mellan den politik som vi har bedrivit och den som bedrevs av er. Det är också intressant att Ingegerd Troedsson litet aningslöst säger att de offentliga utgifternas andel av totalproduktionen har kunnat minska med 5 procentenheter. Ja, det är riktigt. Tack vare den politik som Hans Petersson i Hallstahammar är så ilsken över har vi faktiskt fått ned de offentliga utgifternas andel och därmed kunnat bidra till att sanera ekonomin. Fru Troedsson säger vidare att eftersom socialdemokraterna har varit så duktiga på att pressa tillbaka de offentliga utgifterna, vill man använda vinsten av detta till att sänka skatterna och bli världsberömd på det. Ja, väl bekomme, men jag är inte så snar att nu enkelt dra den slutsatsen att vi omedelbart har ett samhällsekonomiskt utrymme för att sänka skatterna. Vi har alla uttryckt våra bekymmer över att Sverige nästa år på grund av en för hög efterfrågan inom landet på nytt kan komma att ha ett underskott i sina utrikesaffärer. Det enda säkra som Ingegerd Troedsson och Anne Wibble skulle åstadkomma, om de fick genomföra sina skattesänkningsförslag, vore att efterfrågan inom landet skulle öka och därmed underskotten i bytesbalansen bli ännu större. Det är vidare möjligt att skattepolitiken kan bidra till att minska spänningarna i avtalsrörelsen och till att vi når ett bra resultat för landet. Men eftersom jag råkar ha ansvar för vad som skall göras, tänker jag för dagen icke gå längre i den frågan än vad jag gjorde i mitt anförande. Jag vill alltså veta var arbetsmarknadsparterna står i denna fråga. De har nu tigit under ett par månader, och jag vill veta var de står innan jag för min och regeringens del är beredd att gå vidare. Jag hoppas att Anne Wibble, som är en ganska klok kvinna, har respekt för att jag inte utvecklar resonemanget vidare. Jag tycker, herr talman, att det har utbrutit en ganska sorglustig debatt mellan de borgerliga företrädarna om skatterna. Förutom Görel Thurdin, som basade på mot folkpartiet när det gällde marginalskatterna, undviker de att alltför uppenbart avslöja hur illa det är ställt med den borgerliga enigheten på det området. Jag skall börja med Anne Wibble. Hon frågade: Vilken är nu den samlade arbetarrörelsens uppfattning när det gäller marginalskatterna? Arbetarrörelsen var samlad till kongress i september månad. Av partikongressens beslut, som finns att läsa, framgår att vi skall genomföra en skattereform som bl.a. innehåller sänkta marginalskatter. Har Anne Wibble nu fått ett besked om var den samlade arbetarrörelsen står vad gäller skattepolitiken? Detta uttrycks nämligen vid våra partikongresser. Vidare kan jag begripa att Anne Wibble nästan i panik vädjar till socialdemokraterna om hjälp med nästa skattereform. Jag begriper det ännu mycket mera när jag lyssnar till Görel Thurdin. Först och främst: Den enda gången hon närmade sig begreppet sänkning av marginalskatten var när hon förklarade att det var fördelningspolitiskt helt vansinnigt att göra som folkpartiet föreslår. Det var hennes omdöme om folkpartiets så mödosamt utarbetade skattepolitik; fördelningspolitiskt är den vansinnig och därmed, antar jag, oacceptabel för centerpartiet, för vansinniga förslag kan väl centerpartiet inte ställa sig bakom. Desto större utrymme ägnade Görel Thurdin åt att kräva sänkt moms på maten. Vad har då folkpartiet sagt om centerpartiets största skatteidé? Jo, Bengt Westerberg sade häromkvällen i televisionen att det var ett ovanligt dumt förslag. Jag tycker att de båda berörda damerna borde träffas i någon lokal och försöka klara ut vilken väg ni skall gå i skattefrågorna. Sådana diametrala motsättningar i synen på vilken slags skattepolitik som skall föras som ni har demonstrerat här i dag har jag inte hört uttryckas på länge från de borgerliga partierna, och det säger inte litet, herr talman. Man har lyckats skapa linjer med mycket olika inriktning. Men, Anne Wibble, ge inte upp arbetet på en skattereform. Men det arbetet kräver nog att man skapar samarbetsmöjligheter i andra riktningar än vad ni normalt brukar hävda. Görel Thurdin, som tuffar till sig här allteftersom, säger att människorna i Norrlandskommunerna är så upprörda över den socialdemokratiska politiken när det gäller den kommunala skatteutjämningen och klagar högljutt över den. Svaret är mycket enkelt. Hade centerpartiet ställt upp på det förslag som vi lade fram i riksdagen i våras hade dessa människor i Norrlandskommunerna inte behövt gnälla — tvärtom. Jag skall läsa upp ett stycke ur ett uttalande från Kommunförbundets länsavdelning i Gävleborg som är undertecknat bl.a. av centerpartisten Björn Brink, ledamot av länsavdelningens arbetsutskott. Det är ett uttalande till regering och även till riksdag, så det är riktat även till Görel Thurdin. Det står bl.a.: ”Det förslag som förelades riksdagen i budgetpropositionen” — dvs. regeringens förslag — ”var väl förankrat bland ”Norrlandskommunerna” och hade accepterats av kommunerna i Gävleborgs län även om det innebar en viss försämring för ett par av kommunerna i vårt län.” Detta skriver Kommunförbundets länsavdelning med, såvitt jag förstår, ett helhjärtat instämmande från centerpartiet. Varför angripa oss som är det enda parti som har visat någon vilja att åstadkomma en kommunal skatteutjämning? Om jag lade ut en spång mot Anne Wibble när det gäller skattereformen, kan jag lägga ut en till Görel Thurdin när det gäller skatteutjämningen — det kostar ju inte så mycket. Jag vill säga något till Hans Petersson i Hallstahammar. Han driver den vanliga linjen bland kommunisterna — det råder nöd och elände bland Sveriges arbetare, medan kapitalisterna skär feta skivor ur nationen. Visst, jag har ingen anledning att försvara de avarter som har uppstått på vår finansmarknad. Det är inte heller någon glädje för mig att kolossala kursstegringar äger rum på den svenska aktiebörsen. Men jag tycker att vänsterpartiet kommunisterna någon gång borde säga några ord om hur landets löntagare i praktiken har det — att de har jobb i dag, att de har fått kraftigt ökade reallöner både 1986 och 1987 och att svensk industri står stark och att trygga arbeten därmed har skapats åt många människor som annars inte skulle ha haft det. Det måste finnas någon balans i det man säger om resultatet av politiken. Låt mig till slut notera, herr talman, att Anne Wibble gör en försiktig reträtt från folkpartiets landsmötes alla långtgående utgiftskrav. Det är klart att om man tror sig klara en fördubbling av u-hjälpen genom en effektivisering på andra områden är man naturligtvis optimistisk, men det skall man ju vara. Därför säger jag: Välkommen till ett arbete för en effektivare förvaltning och ett effektivare användande av offentliga medel. Men då får man nog anpassa löftena till vad man tror att man kan uppnå i effektivisering.

Herr talman! Jag skall våga tuffa till mig litet till innan den här debatten är slut. Trots att jag är norrlänning ser jag som centerpartist till en rättvisare fördelning över hela landet. Och det handlade inte om det i det förslag som socialdemokraterna hade lagt fram. Vi ville ha ett bättre förslag. Men inte ens när det gällde kommunalskatteutjämningen kunde socialisterna komma överens om ett förslag. I dag är den kommunala beskattningen viktigare för samtliga med en inkomst som är mindre än 300 000 kr. per år. Det är ju anmärkningsvärt att den kommunala beskattningen och kommunalskatteutjämningen inte ingår i den utredning som tillsatts om inkomstskatterna. Vi har protesterat mot detta från centerpartiets sida, men vi har inte fått gehör för våra krav. Jag vill därför fråga: På vilket sätt tänker finansministern hålla oss andra underrättade om arbetet med den kommunala skatteutjämningen i finansdepartementet? Det är ju bra om vi på något sätt kommer fram till ett gemensamt förslag. Då kanske vi blir nöjdare i framtiden. Det vore bra med ett klarläggande på den punkten här i dag. Jag måste ställa ytterligare en fråga: När skall socialdemokraterna och vpk visa upp ett gemensamt skatteförslag? Det skulle vara mycket intressant att få se. Jag upplever inte att ni har samma åsikt när det gäller skatterna. Jag tog upp fördelningspolitiken när det gäller inkomstskatterna och ställde en fråga till finansministern, eftersom jag ville veta även socialdemokraternas grundvärderingar på den punkten och vad vi har att förvänta i framtiden. Sedan frågade jag också vad jag skall säga till människorna som bor uppe i Strömsund. Jag tog inte upp kommunalskatteutjämningen, utan jag tog upp avfolkningen, eftersom befolkningen där uppe har halverats. Det finns inte människor som kan sköta om de gamla som bor kvar i Strömsund. Därför undrar jag vad jag skall säga till dem när de talar om hur besvärligt de har. När det gäller en regering med tur och med Kjell-Olof Feldt vill jag säga följande. Det betyder i och för sig ett lägre budgetunderskott. Men det betyder också oerhört många fler socialbidrag, ökade klyftor, avfolkade bygder, vårdkris, skolkris, förmögenhetsomflyttning, m.m. Frågan är därför vilken regering som egentligen är bäst för det svenska folket, om man ser till en rättvis fördelning. Centerpartiet kommer att fortsätta att kämpa för dessa rättvisefrågor när det gäller skatter, regionalpolitik och fördelning av vårdresurser, m.m.

Herr talman! Vad beträffar detta med en regering med tur är det helt uppenbart att finansministern hoppas på tur — förlitar sig på tur. Jag kan inte tolka hans anförande på något annat sätt. Det som har kommit fram under debatten är att regeringen står handfallen. Någon annan skall lösa problemen. Visst är det fråga om förhandlad inkomstpolitik det som uppenbarligen rör sig i finansministerns huvud. Den offentliga sektorn i dag är i balans. Ja, visst är den det. Kjell-Olof Feldt tar åt sig äran av detta. Det väsentliga är dock att sektorn är i balans. Då har vi alltså en bra utgångspunkt för bra förslag. Alternativen vid en sektor i balans är antingen ett ökat offentligt sparande, ett tvångssparande och ökad offentlig konsumtion eller att det sägs att det nu faktiskt är hushållens och småföretagens tur att tillgodogöra sig tillväxten. Det är just därför som det är så viktigt att använda denna situation till att steg för steg försöka sänka skattetrycket, för att underlätta avtalsförhandlingarna, för att göra det lättare att leva på sin lön och inte minst viktigt, för att närma oss, i stället för att fjärma oss, Europa. Det är därför som det är så viktigt att vi nu får de lägre marginalskatter som behövs för att vi skall kunna komma till rätta med avtalsförhandlingarna. Det är också därför som det nu är så viktigt att man också på andra områden stimulerar enskilda initiativ. Finansministern gjorde sig litet lustig över att det finns vissa skillnader mellan de borgerliga partierna. Men i det vi nu debatterar är ju faktiskt likheterna, det som förenar de borgerliga partierna, betydligt större än det som skiljer. Vi vill alla ha rättvisare beskattning av småföretagen, vi vill alla ha rättvisare statsbidrag till kommuner och regioner, vi vill ha rättvisare stöd till boendet och till barnomsorgen i stället för regeringens djupt orättfärdiga politik. Vi vill alla ta bort löntagarfondsskatterna och den nya skatten på löntagarnas andeli vinst. Ge mig nu, finansministern, det svar som vi inte fick från statsministern: Kommer regeringen att ta bort löntagarfondsskatterna, och när kommer det att ske?

Herr talman! Jag får tacka Görel Thurdin för draghjälp med en del argument, men jag har ingen replikrätt avseende henne. Därför skall jag informera kammaren om att jag gärna skulle undervisa henne i marknadsekonomins funktionssätt, vilket kanske skulle få henne att ändra sin inställning i en del frågor. Finansministern säger att jag klär folk i säck och aska och beskriver elände, och med det tror han att han avvisar vår ekonomiska politik och våra förslag till ingrepp mot spekulation och förmögenheter till förmån för utvecklingen av den gemensamma sektorn. Men det är inte sant, för jag sade redan i mitt inledningsanförande att man i en del skrivelser har visat att budgetunderskottet minskat dramatiskt, att arbetslösheten minskar och de reala disponibla inkomsterna för hushållen i genomsnitt stiger. Men begreppet hushåll betyder inte att alla har det likadant. Jag sade att det finns minst två — det finns säkert fler — tydliga ansikten: spekulanternas, ekonomernas, aktieägarnas och de förmögnas Sverige samt ett Sverige för människor med de vanliga villkoren. Jag är inte ensam om att anse att det är ett problem. Statistiska centralbyrån har givit ut en stor bok om klassamhällets Sverige och ojämlikhetens Sverige. Landstingsförbundet säger för sin del beträffande utvecklingen av den gemensamma sektorn, som jag nu talat för, att antalet vårdbehövande över 80 år kommer att öka fram till år 2000 därför att de äldre blir så många. Därtill kommer fortsatt satsning på förebyggande vård, aids och den medicinsk-tekniska utvecklingen, eftersatta behov inom långtidssjukvård, psykiatri, omstrukturering av omsorgen om utvecklingsstörda. Slutligen hotar personalförsörjningen inom sjukvården att bli ett växande problem. Särskilda insatser krävs för att förbättra läget. Styrelsen betonar nödvändigheten av att vårdarbetet lönemässigt värderas på sådant sätt att det blir attraktivt för breda grupper. Man kan inte säga att kommunisterna klär arbetarna i säck och aska, för det är fråga om faktiska förhållanden som finansministern inte borde avfärda så lätt. Finansministern säger att Hans Petersson är förargad över ekonomin och för att underskottet har minskat. Det har ju skett genom att man beskurit resurserna för den gemensamma sektorn. Då är ju den verklighet som jag beskriver en spegelbild av de nedskurna budgetunderskotten. Självfallet har mindre pengar betytt sämre resurser. Det kan vi aldrig komma ifrån. När jag ställde frågan om finansministern är beredd att göra någon återfördelning och en förändring, minska spekulationsvinsterna och utveckla omsorgen, vården, skolan och kulturen, avfärdade han det med att säga att jag klär folk i säck och aska. Nej, ett rejälare svar på frågan vilken den framtida inriktningen är av fördelningspolitiken och av maktförhållandena skulle behövas från finansministerns sida.

Herr talman! När man talar om skattepolitik är det alldeles särskilt viktigt att man gör klart för sig vad som är mål och vad som är teknik eller medel för att nå detta mål. Jag tror att alla debattörer skulle ha stor glädje av att ständigt försöka komma ihåg detta, kanske gäller det särskilt Görel Thurdin. Kjell-Olof Feldt svarade i fråga om marginalskatterna inte så där tydligt som man kanske skulle ha önskat. Han sade att det socialdemokratiska programmet bl.a. innehåller sänkta marginalskatter. Men min fråga gällde faktiskt inte detta, för det har jag lyckats förstå ändå. Det svar som jag hade velat få var att målet för marginalskatterna är ett skattetak på 50 96 och ett återinfört inflationsskydd. Jag beklagar att socialdemokratin inte tycker att det är ett bra mål. Finansministern har heller ingenting sagt om det totala skattetrycket. Jag tycker det hade varit behövligt med något slags kommentar till det uttalande som statsministern gjorde, eftersom det ändå var ganska uppseendeväckande med tanke på den politik som regeringen de facto fört sedan regeringsskiftet 1982. Statsministern talade om ett riktmärke för skattetrycket på 51,5 96. I dag är skattetrycket en bit över 55 96, och det ser ut att bli en bit ovanför 56 960 nästa år. Det krävs alltså en betydande omläggning av den ekonomiska politiken om statsministerns uttalande skall ha något värde. Jag förutsätter att man helt enkelt får dra ett streck över de skattehöjningar som aviserats till hösten — valpskatten, omsättningsskatten på penningmarknaden och de aviserade skatteförändringarna för de företag som till äventyrs inte vill bete sig som industriministern vill, de anställdas motionskuponger och annat. Annars kan jag inte se att regeringen har någon som helst möjlighet att nå de mål som finansministern ville sätta upp. Slutligen, herr talman, har finansministern noga undvikit att på något sätt låta förstå att han inser skillnaden mellan finansiering av sociala tjänster och produktion av samma tjänster. Jag förstår att han inte vill visa att han vet skillnaden, för då är det nämligen omöjligt att förklara varför man inte vill låta produktionen av sociala tjänster ske även inom enskilda alternativ. Det skulle vara behövligt för kammarens ledamöter och för protokollet att finansministern ändå talade om att han faktiskt förstår denna skillnad. Då kunde han motivera avståndstagandet från de enskilda alternativen hittills.

Herr talman! Jag förstår, Anne Wibble, skillnaden mellan finansiering och produktion. Det är klart skilda begrepp för mig som jag mycket sällan blandar ihop. Men att ha det klart för sig är en sak. En annan är vilken ställning man skall ta i det konkreta fallet, vilka intressen som skall styra produktionen av de offentliga tjänsterna. Jag kan inte se att hållningen till frågan blir lättare genom att man skiljer finansieringen från produktionen. Vi har samma problem om vi bygger upp kollektivt finansierade försäkringssystem, om produktionen leder till att vi får sämre service, dyrare service än vad vi har inom nuvarande organisation. Vi har faktiskt gått igenom vårdens och utbildningens område för att se om det finns ekonomiska skäl till att organisera produktionen på något annat sätt. I några fall har vi hittat sådana skäl. Då har vi också både stimulerat och accepterat produktion i privat form. I andra fall har vi inte hittat några skäl. Vi har alltså haft en pragmatisk hållning till frågan under förutsättning att finansieringsproblemet löses på ett från fördelningspolitisk synpunkt acceptabelt sätt. Det är dock inte givet att man därmed kommer fram till samma slutsats som Anne Wibble när det gäller produktionen. Görel Thurdin ställde två frågor till mig. Den ena var: När kommer ett gemensamt skatteförslag från socialdemokraterna och kommunisterna? Svaret är att det lär nog dröja. Det enkla skälet är att vi inte sitter i samma regering och inte heller tänker bilda regering gemensamt. Men de partier som tänker gå till val på att bilda regering gemensamt bör åtminstone veta att de inte skall komma med diametralt motsatta förslag om skatter. Detta var min poäng. Troedsson/Wibble är en axel som här våldsamt angriper idén om sänkt matmoms, samtidigt som Görel Thurdin ungefär lika hårdhänt attackerar de skattesänkningsförslag på inkomstskattesidan som moderaterna och folkpartiet har. Detta skapar för väljarna kolossal osäkerhet om hur skattepolitiken i en borgerlig regering skulle se ut. Jag tror inte att det blir någonting alls. Sedan vill Görel Thurdin veta vad hon skall svara befolkningen i Strömsund. Hur Görel Thurdin tänker svara befolkningen i Strömsund får hon lista ut själv. Däremot kan jag tala om vad vi på regeringens vägnar svarar befolkningen i Strömsund. Det senaste svaret vi gett den är beskedet att det kommer att flytta dit ett företag med 100 nya arbetsplatser som ett resultat av den lokaliseringspolitik som vi driver. Ingegerd Troedsson har, tycker jag, svårt med både hörseln och logiken, och det är ganska allvarliga skavanker. Jag hoppas dock att det skall rätta till sig. Beträffande hörseln: Statsministern sade bara för några timmar sedan att vinstdelningsskatten kommer att upphöra när löntagarfonderna upphör. Kan det sägas klarare och enklare? Nu när Ingegerd Troedsson och jag befinner oss så nära varandra här, måste hörselproblemen vara överståndna. Beträffande logiken: Å ena sidan säger Ingegerd Troedsson att regeringen bara tänker sitta passiv och låta någon annan göra jobbet osv. Men å andra sidan anklagar hon regeringen för att ge sig in på inkomstpolitik och förbereda allehanda hemskheter i fråga om t.ex. tvångssparande. Jag frågar: Är vi passiva eller aktiva? Jag har försökt förklara att det faktiskt är viktigt att arbetsmarknadens parter deklarerar var de står, om de är beredda att diskutera lösningar där skattefrågan är inkluderad. Det är inte detsamma som att överlåta skattepolitiken till någon annan instans än regering och riksdag. Vi måste åtminstone veta om det över huvud taget lönar sig att fundera på en sådan lösning. Säger de nej till den och anser att vi skall sköta det hela själva, vilket är Ingegerd Troedssons huvudlinje, då finns det ingen anledning att vi arbetar vidare på den linjen, utan då får vi välja en annan linje. Som jag antydde i mitt anförande tror jag att den linjen blir ganska sträv och besvärlig, men då har regeringen tagit sitt ansvar för samhällsekonomin. Hans Petersson i Hallstahammar vill blanda bort korten när det gäller hushållens realinkomster. Han vill inte riktigt kännas vid att de har ökat så kraftigt. Han säger att det finns olika slags hushåll. Det gör det förvisso, men låt oss då ta kategorin industriarbetare, som på grund av de våldsamma vinstökningarna skulle ha berövats reallöner i stor mängd, enligt vad kommunisterna hävdar. Den statistik som Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen är ense om visar att mellan 1985 och 1987 har reallönerna för industriarbetare ökat med 5 260. Kan inte någon gång kommunistisk propaganda hålla sig litet närmare verkligheten? Görel Thurdin var ute igen på den galeja som skulle innebära att en borgerlig regering egentligen är bättre för svenska folket än en socialdemokratisk. I och för sig har folket två gånger — 1982 och 1985 —- gett sin mening till känna, och den var inte att de tyckte att borgerliga regeringar var bättre. Då skulle jag inte ha stått där jag står nu. Men vad betyder det egentligen om man säger att nästa borgerliga regering i stort sett kan fortsätta som de fyra föregående? Är det så jag skall tolka Görel Thurdins inlägg? En utveckling mot rasande underskott i både budgetoch bytesbalansen, växande arbetslöshet, hög inflation, allmän oreda i landets ekonomi samt industrikriser — var det den signatur som skulle sättas även under nästa borgerliga regeringsprogram? Då kommer nog svenska folket att dra en helt annan slutsats. Då är den enda motiveringen för att driva denna ur alla synpunkter dåliga politik att jämlikheten ökar. Det skulle alltså vara centerpartiets motivering för stagnation, tillbakagång och sänkta reallöner. Det ligger faktiskt något i detta. I statistiken ser vi att inkomstskillnaderna utjämnades under den borgerliga tiden. Men varför? Jo, därför att allas inkomster sjönk! Och inkomsterna råkade sjunka något mer för dem med högre inkomster än för dem med lägre. Men allas inkomster sjönk, och på det viset blev det litet jämnare. Men blev det rättvisare? Uppskattade verkligen låginkomsttagarna att de fick sämre köpkraft under de borgerliga regeringsåren därför att de kunde se att andra fick en ännu större försämring? Om detta är centerpartistisk fördelningspolitik skall vi be någon snäll potentat att bevara oss för den. Det är något grundläggande fel med den om alla skall få det sämre för att ni skall vara nöjda med att det är rättvist. Jag vill sedan kommentera något Anne Wibble sade i sitt anförande. Hon angrep mig för att jag vid vår partikongress hade sagt att vi socialdemokrater vill tämja marknadsekonomin. Jag måste fråga: Vad är det för fel på det? Vill inte också folkpartiet i sin nya socialliberala kostym göra detsamma? Vi kan ta upp detta någon annan gång, eftersom jag vet att Anne Wibble inte har någon taletid kvar, men jag vill ändå säga: Jag trodde att folkpartiet ville ha en ekonomi som förenar den dynamik som marknaden ger — vi är helt ense om att det är dynamik och tillväxt som marknaden kan skapa — med social trygghet och rättvisa. Det är ju detta som vi menar med att tämja marknadsekonomin — att undvika de skadliga verkningar på social trygghet och rättvisa som marknadsekonomin otvivelaktigt och obönhörligt får om den inte tämjs i de här avseendena. Jag trodde faktiskt också att folkpartiet ville ha en ganska stor social sektor, med god utbildning, sjukvård och omsorg och att den i huvudsak skall finansieras med skatterna, vilket betyder ett ingrepp i marknadsekonomin. Om folkpartiets definition nu är att vi skall ha en helt otämjd marknadsekonomi måste Bengt Westerberg kostymera om sig i rask takt. Han har ju ändå lyckats hänga på sig den socialliberala dräkten, som såvitt jag förstår innebär att vi måste tämja marknadsekonomin i vissa ganska väsentliga avseenden om vi inte skall få dessa negativa effekter. Till slut vill jag säga — eftersom jag har några sekunder kvar: Ingegerd Troedsson räknar upp allt som de borgerliga är ense om och allt som de vill ha rättvisare. Men det är ju fullständigt poänglöst, eftersom ni är djupt oense om definitionen av rättvisa. Det är som att säga att alla människor vill ha bra väder utan att tala om vad som menas med bra väder. Ungefär lika innehållsrikt och duktigt är det att göra sådana uttalanden.

Herr talman! Det påstås ibland i debatten att kvinnor inte är intresserade av skatter. Riksdagsledamoten och Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Maj-Lis Lööw, men också andra, att om de ändå skulle vara det så är de emot en skattereform som innebär sänkt marginalskatt. Skälet härtill skulle vara att kvinnor rent generellt tjänar mindre än män och därför inte skulle ha något att vinna på en sådan reform. En skattereform med sänkt marginalskatt skulle i huvudsak gagna män. Maj-Lis Lööw har i en intervju i tidningen Kvinnor och Ekonomi blivit tillfrågad om hon ändrat denna sin inställning. Maj-Lis Lööw svarar då: ”Nej, inte ett dugg. Jag hävdar fortfarande att kravet på sänkt marginalskatt är en fråga för män.” Eftersom jag anser att Maj-Lis Lööws påstående är oriktigt har jag i dag valt att tala om kvinnor och skatter. Som Anne Wibble redan sagt i dag är hälften av Sveriges befolkning kvinnor, och de är intresserade av skatter. Skälen härtill är flera. Trots förhållandevis goda löner har en svensk arbetarfamilj i dag en privatekonomisk standard som är lägre än standarden för samma kategori i de flesta andra västliga industriländer. Enligt en undersökning av ekonomen Gunnar du Rietz kommer en svensk arbetarfamilj med hemarbetande maka och två barn först på artonde plats bland motsvarande familjer i 21 jämförbara länder. För att förbättra familjens standard är det alltså nödvändigt att båda makarna har inkomster. Dessutom har det blivit allt svårare att klara ekonomin om en förälder är helt eller delvis hemarbetande. Vidare är egen ekonomi för kvinnor en av hörnstenarna i jämställdhetssträvandena. Genom egna inkomster växer oberoende, självkänsla och självständighet fram på ett naturligt sätt. Av egna inkomster och en självständig ekonomi följer intresse för skatter. Som belägg för detta kan åberopas att i slutet av 1960-talet infördes särbeskattning av arbetsinkomster, vilket innebar en väsentlig ökning av nettolönen för kvinnor. Empiriska undersökningar pekar på att detta var en viktig förklaring till den kraftigt ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor under 1970-talet. Härtill kommer, som Ingemar Hansson framhåller i sin bok Skatter och samhällsekonomi, att många samstämmiga undersökningar visar att kvinnors arbetsutbud, och speciellt gifta kvinnors arbetsutbud, är förhållandevis känsligt för nettolönens nivå. Ett viktigt motiv för en skattereform är att göra det mera lönsamt med arbete, sparande, risktagande, studier och andra samhällsnyttiga verksamhe ter. En reform som bidrar till detta ger en snabbare ekonomisk tillväxt. Och frågan är då: Är det nödvändigt med ekonomisk tillväxt för kvinnor? Svaret på den frågan är obetingat ja. Det beror inte på att de som redan har det bra behöver få det bättre, utan på att det bara är genom tillväxt som vi kan klara bl.a. de fördelningsproblem som finns i samhället. Om vi för 100 år sedan hade nöjt oss med att omfördela de tillgångar vi då förfogade över, hade vi fortfarande varit ett fattigt land. Det är bara genom tillväxt som det har varit möjligt att lyfta de många människornas standard på det sätt som skett. På samma sätt är det i dag. Ett enkelt räkneexempel kan illustrera det. Med utgångspunkt i vissa samband mellan skattesystemets utformning och arbetsutbudet, som redovisats bl.a. i den senaste långtidsutredningen, kan man anta att en skattereform med sänkt marginalskatt på en tvåeller treårsperiod skulle öka bruttonationalprodukten med ett par procent, eller ca 20 miljarder kronor. Redan om skatteomläggningen bara leder till en engångseffekt av detta slag, kommer alltså våra samlade inkomster att i framtiden varje år vara ca 20 miljarder kronor större än vad de skulle vara utan skattereform. Och det mest sannolika är att den ekonomiska utvecklingen även sedan reformen genomförts kommer att bli mer gynnsam. Den högre tillväxten kan vi sedan använda för att bl.a. höja reallönen för personer med låga löner. Till den kategorin hör just många kvinnor. Men det här resonemanget förutsätter att skattetrycket inte stiger. För att belysa detta använder jag chefsekonomen Ulf Jakobssons uträkningar. Han har redovisat att räknat i 1985 års penningvärde har årskostnaden för en industriarbetare sedan 1965 stigit med 50 000 kr. Av den summan har mindre än 6 000 kr. tillfallit den anställde. Resten har gått bort i skatt. Det har inte räckt till någon standardstegring. Reallönen har i motsats till skatteinbetalningarna legat stilla eller sjunkit. Socialdemokraterna har sedan 1982 höjt ett otal skatter. Dessa skattehöjningar har påverkat barnfamiljer och låginkomsttagare hårdast relativt sett. De betydande höjningarna av arbetsgivaravgifterna slår också relativt hårdare för lågän för höginkomsttagare, eftersom låginkomsttagarna skulle ha fått behålla en större del av det löneutrymme som avgifterna lagt beslag på. Med andra ord: Kvinnor tjänar på tillväxt under förutsättning att skattetrycket inte stiger. Herr talman! Sverige har de högsta skatterna bland alla OECD-länder, varvid inkluderas bl.a. Västeuropa, USA och Japan. I början och mitten av 1980-talet var skatteandelen i Sverige några procent högre än i andra högskatteländer som Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna. Den genomsnittliga skatteandelen för samtliga OECD-länder låg 12-14 96 under Sveriges nivå. Detta innebär att skatterna har speciellt stor betydelse i Sverige. Risken för att arbete, kapital och kompetens flyttar ur landet är en realitet. Av skatterna är den personliga inkomstskatten störst och ger skatteintäkter motsvarande 19-20 96 av bruttonationalprodukten. Det viktigaste inslaget i en skattereform gäller just den personliga inkomstskatten, nämligen en marginalskattesänkning. Rent generellt kan sägas att allvarliga och naturliga effekter med våra höga marginalskatter är utbrett skattefusk och skatteplanering. Som exempel på mycket vanlig skatteplanering kan nämnas subventionerade måltider i stället för kontant lön, eftersom man därmed kan undvika såväl inkomstskatter som andra skatter. Både arbetsgivare och löntagare tjänar på en sådan uppläggning. Liknande skatteplanering kan gälla semesterstugor, tjänstebil, biltelefon, pensionsrättigheter, resor m.m. Med det skattesystem vi har i dag uppmuntrar man till denna typ av obeskattade eller lågt beskattade ersättningar. Det är tveksamt om denna styrning till förmån för olika typer av obeskattade eller lågt beskattade förmåner gagnar kvinnors ekonomi. Förmodligen är det tvärtom så att det är mäns ekonomi som tjänar på den här utvecklingen. En marginalskattesänkning skulle göra denna typ av skatteplanering mindre attraktiv. För kvinnor skulle en marginalskattesänkning vara viktig särskilt då det gäller att få bort marginaleffekter. I dag skapar marginalskatter tillsammans med inkomstprövade bostadsbidrag och dagisavgifter besvärande marginaleffekter för många barnfamiljer. I värsta fall har de knappast någon möjlighet att påverka sin egen ekonomiska situation. Stiger inkomsten till följd av en extra insats försvinner nästan allt i skatt, ökade avgifter och minskade bidrag. Denna utveckling drabbar ofta familjer när kvinnor som tidigare arbetat deltid vill övergå till heltid. Detta problem kan inte lösas enbart genom lägre marginalskatter, men lägre marginalskatter är ett steg i rätt riktning. Generellt för kvinnor gäller samma som för män, att lägre marginalskatter stimulerar till extra insatser. I en SIFO-undersökning som Skattebetalarnas förening lät göra 1985 sade sig 31 96 av de tillfrågade någon gång ha tackat nej till extraarbete därför att marginalskatten är för hög. Näringslivets ekonomifakta lät samma år göra en liknande SIFO-undersökning, och enligt den skulle 21 26 av Sveriges arbetare föredra längre arbetstid om skatten på extrainkomster sänktes. En marginalskattesänkning skulle därtill ge en pedagogisk vinst. När alla får behålla minst hälften av en löneökning behöver de många osäkra, som är okunniga om vad de får behålla efter skatt och minskade bidrag, inte sväva i tvivelsmål. Många tror i dag att de betalar mindre inkomstskatt än vad de faktiskt gör, men ännu fler tror att de betalar mer än vad de gör. En garanti att alltid få hälften kvar skulle därvid vara av stort värde. Det är viktigt att komma ihåg att en skattereform måste ses i ett längre perspektiv. Det går inte att utvärdera en så stor reform genom att se hur den slår i kronor och ören för den ena eller andra, förutsatt att den genomförs från en dag till en annan. Långt viktigare är vilka effekter den får för människors beteende och företagskalkyler som i sin tur påverkar tillväxt och reallön. Intressant är att även små förändringar i t.ex. tillväxten ganska snabbt ger effekt på enskilda individers ekonomi. I det perspektivet blir kvinnor inga förlorare.

Herr talman! Jag tycker, Britta Bjelle, att den här dagens debatt visar att kvinnor är intresserade av skatter och ekonomisk politik. Det är glädjande, tycker jag. När vi betalar vår skatt är vi alla med och betalar priset, vad det kostar att bygga ett gott samhälle. Skatterna behövs för att vi skall få en bra skola, en bra sjukvård, trygghet på ålderdomen och annat som det finns starkt folkligt stöd för i Sveriges land. För de flesta skulle Sverige bli ett sämre land att leva i om vi försökte anpassa vårt välfärdssystem efter utländska förebilder av den typ som finns i t.ex. USA eller England. Vi skall självfallet vara öppna för att det behövs rejäla reformer av det svenska skattesystemet. Skatterna kan, bör och skall bli enklare, effektivare och rättvisare. Herr talman! Regeringen har tillsatt tre viktiga utredningar, som arbetar parallellt med sikte på att bli klara samtidigt. Det är, såvitt jag förstår, första gången man får ett samlat grepp på skatterna. Det måste vara en historisk händelse, och det är min förhoppning att vi skall nå en bred enighet om det framtida skattesystemet. Herr talman! Jag skall i mitt anförande framlägga några principiella synpunkter på hur ett framtida skattesystem bör utformas. Skatter har tagits ut alltsedan människor började organisera sig i samhällen och lät en central statsmakt handha vissa gemensamma uppgifter. Skatten blev därvid om inte den enda så i varje fall den viktigaste finanskällan för statens verksamhet. Under 1900-talet har statsmakten i alla länder fått utvidgade uppgifter. Den har på ett helt annat sätt än tidigare ingripit för att på olika sätt påverka människornas levnadsförhållanden. Det har gällt social omsorg i vid bemärkelse: sjukvård, skolor, omsorg om barn och gamla, pensionärer, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik — listan kan göras mycket lång. Bo Lundgren, frihet är för mig att ha en bra omsorg, en bra skola och en bra sjukvård och att veta att mina gamla föräldrar får en trygg ålderdom. Som följd av denna utveckling har det naturligtvis krävts väsentligt större skatteinkomster än tidigare. Nya skatter har införts och skattesatserna har höjts. Skatterna i vårt land har i takt med denna utveckling kommit att spela en viktig roll som fördelningspolitiskt instrument. Det har skett på två sätt: e Dels har skatteinkomsterna i hög grad använts för att finansiera offentliga utgifter som på olika sätt syftat till att påverka fördelningen av inkomster och välfärd. e Dels har skatteuttaget i viss utsträckning skett för att ändra inkomstoch förmögenhetsfördelningen. Tanken är att skatten skall tas ut efter bärkraft. Detta har främst kommit till uttryck i att inkomstskatten gjorts progressiv, dvs. den tas ut med högre andel vid stigande inkomster. Även skatt på förmögenheter, arv och gåvor skall ses som ett uttryck för bärkraftsprincipen. Den första aspekten på skattesystemets fördelningspolitiska roll, dvs. finansieringen av det offentliga välfärdssystemet, är för mig den avgjort mest betydelsefulla. Så gott som hela den sociala välfärden i vårt land är kostnadsfri eller prissatt efter sociala beslutsregler. I diskussionen om skatternas roll i fördelningspolitiken har intresset i hög grad koncentrerats till den progressiva delen av inkomstbeskattningen. Det är i och för sig riktigt att den progressiva inkomstskatten — om den verkligen fungerar på avsett sätt — jämnar ut fördelningen av inkomster. I viss utsträckning gäller det också fördelningen av förmögenheter. Men det finns flera faktorer som ger den progressiva inkomstskatten en väsentligt beskedli gare roll i fördelningen av den totala välfärden än dess roll i skattedebatten. Herr talman! Skattesystemets uppgifter bör så långt möjligt renodlas till vad som uppfattas som viktigt och där möjligheterna även är goda att nå de mål som ställts upp.

En reform av inkomstskatten bör enligt oss socialdemokrater bygga på följande fem principer: Skatteskalorna har fram till nu innehållit ganska många skatteskikt med olika skattesatser. Uttryckt i diagramform ser marginalskattekurvan ut som en trappa med många relativt små trappsteg. Redan ganska små inkomsthöjningar har kunnat leda till att man har hamnat i ett högre skatteskikt. 1982 fanns det inte mindre än 14 olika skatteskikt, och ännu 1986 uppgick deras antal till 10. Genom den skatteomläggning som vi här i kammaren beslutade för 1987 och 1988 reduceras dock antalet skatteskikt kraftigt. Som ett led i strävandena att skapa ett enkelt skattesystem och för att undvika en snabb upptrappning av marginaleffekterna bör antalet skatteskikt vara litet även efter 1988. Ett rimligt synsätt är att ha en relativt låg skattesats för låga inkomster, som omfattar bl.a. den stora gruppen deltidsarbetande. Som bekant är det främst kvinnor som är deltidsarbetande, Britta Bjelle. Skiktet däröver, med en något högre skattesats, bör omfatta det stora flertalet heltidsarbetande. Med en sådan uppläggning skulle, tror jag, framtida avtalsrörelser inte behöva kompliceras av ett omfattande skattetänkande. Men vi får, som sagt, inte glömma bort alla de deltidsarbetande — och de är oftast kvinnor. Om man kan begränsa avdragen och därmed vidga skattebasen, uppstår förutsättningar för att finansiera åtminstone en del av kostnaderna för sänkta skattesatser. Samtidigt kan också en del problem med en långtgående avdragsrätt lösas. Självfallet måste begränsningar av avdragsrätten avvägas mot sänkta skattesatser, så att den sammantagna effekten för skattebetalarna blir rimlig. Olika slag av kapitalinkomster och kapitalvinster behandlas olika skattemässigt på ett sätt som ofta förefaller godtyckligt och orättvist. Detta inbjuder i sin tur till avancerad skatteplanering i syfte att få ner skatten. Det är också påtagligt att sparande, herr talman, med vissa undantag beskattas hårt, medan i gengäld skuldsättning ofta medför stora skattelättnader. Totalt sett ger kapitalbeskattningen ett minus för statskassan genom att det skattebortfall som följer av avdragsrätten överstiger de skatteinkomster som tas ut på avkastningen av sparandet. Det finns inte heller något som tyder på att det nuvarande systemet leder till några väsentliga fördelningspolitiska vinster. Snarare är det så att skattereglerna som vanligt gynnar de välbeställda inkomstagare som laborerar med stora avdrag och skatteplanering. En reform av kapitalbeskattningen är därför synnerligen angelägen.

Däremot är det möjligt att säga något om åt vilket håll effekterna av de här skisserade förändringarna skulle gå. Det uppstår en stor kostnad genom att skattesatserna sänks, och det torde vara nödvändigt att finansiera en betydande del av denna kostnad genom andra åtgärder. Vi måste få en breddning av skattebasen. Till sist: Vi säger bestämt nej till skatteförslag som minskar eller försämrar den sociala välfärden. Jag möter inte heller människor ute som vill något sådant, utan i stället vill de utveckla välfärden och rättvisan. Detta måste också, anser jag, vara grunden för en fortsatt skattedebatt. Jag förväntar mig ganska mycket av de parlamentariska utredningar som nu pågår. Själv har jag glädjen att tillsammans med Bo Lundgren sitta i inkomstskattekommittén. Jag hoppas att vi skall nå en bred enighet och att vi, när vi är klara med vår utredning, skall kunna genomföra en bra skattereform, som gynnar hela det svenska folket.

Herr talman! Anita Johansson beskriver målen för en ny skattereform så att vi skall få ett enklare och rättvisare skattesystem, begränsade avdrag, breddad skattebas. Jag minns inte om hon också nämnde förenklad företagsbeskattning. Mycket av det låter bra. Men det är först sedan man sett det hela i siffror som man vet vad det verkligen innebär. Vad är en förändrad inkomstskatt? Är det en sänkning av marginalskatten från 75 till 74 96 eller är det en sänkning till 50 96, som vi i folkpartiet föreslår? Finns det några reella siffror eller tankar bakom alla dessa ord, som egentligen inte säger någonting förrän man också ger någon typ av exempel på vart man vill komma? Anita Johansson nämnde också, när hon räknade upp målen för en ny skattereform, bl.a. rättvisare och enklare skatter. Men hon nämnde inte lägre skatter! Jag vet inte riktigt hur Anita Johansson ser på detta, men statsministern sade tidigare i dag — om jag förstod honom rätt — att han tyckte att socialdemokraterna skulle sträva efter att komma ned till ett skattetryck på 51,5 20. Eftersom vi i dag ligger på 55 90 och är på väg mot 56 96 borde det vara rimligt att också tala om lägre skatter som ett mål. Det gör att min fråga till Anita Johansson är: Ingår i alla dessa fina mål också lägre skatter?

Herr talman! Debatten har hittills i synnerhet handlat om den materiella välfärden, och det är självfallet en utomordentligt viktig debatt. Men låt mig inledningsvis, litet travesterande få säga: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv? Trots att reallönerna har förbättrats mår många dåligt och känner sig otrygga. Det är inte heller säkert att deras otrygghet viker om reallönerna ökar ytterligare. Herr talman! Jag vill först ta upp några synpunkter på den andliga välfärden. Sverige är inte längre den trygga och rättsskaffens del av världen som vi gärna har velat göra gällande. Den. k. Sverigebilden är i dag, internationellt sett, åtskilligt tilltufsad. Ute i det svenska samhället möter man i dag inte sällan den största förvåning och upprördhet. Ibland är reaktionen snarare djup besvikelse och en vilja att vända ryggen åt allt samhällsengagemang. Mordet på Olof Palme är ännu inte uppklarat. Välrenommerade svenska exportföretag sysslar med smuggel och ohederligheter. Chefs-JO tvingas avgå och är nu misstänkt för brott. Spionen som sålt vårt land till fträmmande makt och som utgör en säkerhetsrisk får byta identitet, och dessutom får han permission utan tillsyn. Herr talman! Jag tycker att Sverige formligen jäser av brist på ansvar, av ohederlighet och skumraskeri. Det verkar som om de mest exklusiva kretsar i samhället har förlorat det nödvändiga fotfästet i anständighet och hederlighet. Allt oftare rapporterar medier dessutom om vilsenhet, otrygghet och rotlöshet, som inte minst drabbar barn och ungdomar. Familjeupplösningen är minst sagt omfattande, och skolsituationen är, för att nyttja ett understatement, inte vad den borde vara överallt. Alkoholoch narkotikamissbruket — som alla kallar Sveriges största sociala problem — har fångat och fått tiotusentals och åter tiotusentals att förnedra sig själva och sin omgivning. Allt detta sammantaget har lett till att ropen på etik hörs allt oftare och blir alltmer högljudda. I alla de sammanhang pläderas för etik: på börsen, inom miljöpolitiken, beträffande medicinsk teknologi, rörande exportaffärer, djurhållning etc. Herr talman! Jag tror att en majoritet av svenska folket klart och tydligt inser att vårt svenska samhälle behöver få en etisk förankring. Det är emellertid nödvändigt att vi vågar deklarera vilken etik, vilken människosyn vi avser. Positivt laddade begrepp som solidaritet, sanning och rättvisa får sin betydelse och sitt innehåll först och enbart om de relateras till en uttalad etisk grund och människosyn. Den 27 september skrev den nya ledamoten av folkpartiets partistyrelse Antonia Ax:son Johnson i Dagens Nyheter: ”Ty om allt kan förändras är ingenting fast. Och om ingenting är fast kan vi inte längre bedöma vad som är rätt eller fel, sant eller falskt.” Herr talman! Det var ett mycket bra uttalande. Men vad är det som skall anses ”fast”? Vilken etik åsyftas? Orden solidaritet, fred, rättvisa är onekligen honnörsbegrepp. De lyfts ofta fram som grundläggande etiska värderingar och paroller. Men Ohlsson i Sjöbo får enligt pressen väldiga solidaritetsyttringar. Han lär ha erhållit ca 2 000 brev. Invandrarfientliga kretsar och rasister solidariserar sig med varandra. Men inte är detta vad vi menar med solidaritet. Jag skulle tro att det nu, när kinesisk militär slagit ner tibetanernas självklara rop på frihet och oberoende, råder vad kineserna kallar fred i huvudstaden Lhasa. Men vi kallar inte detta lugn för fred eftersom människovärdet kränks, eftersom förtryck råder. Ordet fred garanterar inget etiskt acceptabelt. När unga iranska pojkar tvingas ut som minröjare i det vanvettiga kriget med Irak — och vilka krig är inte vanvettiga — kan det inte göras gällande att det råder rättvisa mellan familjer. Man drabbas ju lika. Man får släppa till sina unga söner. Men vi tycker alla att det är att komma så långt ifrån rättvisebegreppet man i själva verket kan komma. Ord rymmer i sig inga värden. Det är när de relateras till en etik, till en människosyn som de får värde. Därför måste vi ge besked om vilken etik och vilken människosyn som bör råda. Vi i kristdemokratiska samhällspartiet utmanar övriga politiska partier, organisationer och folkrörelser att öppet redovisa vilken etik man önskar skall vara grundläggande för samhällsbygget, när verkligheten nu avkräver oss alla etiska ställningstaganden. Herr talman! Personligen är jag helt övertygad om att många i denna kammare och, som sagt, en majoritet av vårt lands befolkning, om de ärligt redovisar vilken etik de vill förorda, kommer att förorda kristen etik och människosyn. Då kan inte dessa ledamöter fortsätta att rösta emot mina motioner om att förskolan skall förankras i kristen etik och människosyn. Man kan inte ena dagen ropa på etik för att nästa dag rösta emot förslag om etisk förankring, så framt man inte har en annan etik att plädera för än den kristna etiken, vilken jag som bekant förordar. Den kristna etiken betonar som alla vet individers lika värde, ansvaret för varandra och vårt ansvar för att på bästa sätt förvalta vår jord, skapelsen. Det går bra för Sverige, brukar regeringen basunera ut, och fattas bara annat än att en regering som fått uppleva en ekonomisk återhämtning inte skulle understryka det. Men det är ett alldeles för snävt standardbegrepp, en alldeles för enkel mätare på välfärd att fixera sig vid BNP-siffror, reallöneprocent och budgetsiffror. Jag vill i detta sammanhang beklaga att statsministern inte med ett enda ord berörde alkoholpolitiken i regeringsförklaringen. Alkoholmissbruk leder till passivitet, utslagning, medicinska skador och för tidig död. Det övervägande antalet våldsbrott begås under alkoholpåverkan. Kds har ställt sig bakom förslaget om ett treårigt vetenskapligt försök med inköpsbegränsning av alkohol. Bakom samma förslag står bl.a. 6 000 läkare, 200 professorer i medicin, 1 800 poliser och Sjuksköterskeförbundet. Herr talman! I regeringsförklaringen tog statsministern upp en rad områden på vilka regeringen ämnar göra förändringar. Låt mig få erinra om några: I den del av regeringsförklaringen som berör miljöproblematiken lovar man att åtgärdsprogram skall fram på två områden; det gäller Dalälvens vatten och luften över Hisingen i Göteborg. Naturligtvis ställer man sig bakom alla kloka åtgärder som regeringen kan komma att föreslå för att förbättra vattnet i Dalälven och luften över Hisingen, men de besked som regeringen ger när det gäller krafttag mot miljöförstöringen lämnar, minst sagt, en hel del övrigt att önska. Vi kristdemokrater har föreslagit att den teknik som finns när det gäller rökgasrening skall användas. Genom befintlig, men i Sverige i stort sett obrukad, teknik kan vi nedbringa våra svenska svavelutsläpp med 80-90 96. Vi vill också ge Polen ett miljöbistånd på 200 miljoner för att ge dem ekonomiska möjligheter att ta itu med de försurande utsläppen, som ju till stor del hamnar på svensk mark. Från kds sida har vi vidare föreslagit att länsstyrelserna och deras naturvårdsenheter skall få ytterligare medel, 30 milj.kr., för att förstärka den eländiga situationen när det gäller miljötillsynen. Detta skulle medföra en fördubbling av de personella resurserna för rådgivning och kontroll av att miljölagstifningen efterlevs. I går avslöjades som bekant hur företaget Gambro i Lund vräker ut 46 ton freoner per år. Jag tar det fallet som ytterligare ett bevis på hur underbemanningen inom naturvårdsenheten omöjliggör en kontrollverksamhet värd namnet. Vi kristdemokrater har föreslagit förbud mot användning av kemiska bekämpningsmedel i privata trädgårdar, parker och på kommunal mark som nyttjas av allmänheten. När det gäller freonerna, som hotar det ozonskikt som skyddar oss från de cancerframkallande ultravioletta strålarna, kräver kds också krafttag. Vi har föreslagit förbud mot freonanvändning på de områden där freonen kan ersättas av andra ämnen. Vi har vidare bl.a. föreslagit kraftigt höjd skatt på freonen för att minska användningen. Herr talman! I regeringsförklaringen framgår det att till de områden som regeringen vill ge förtur i reformhänseende hör omsorgen om barn. Regeringen skriver: ”Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter i enlighet med riksdagens beslut. Frågan om en långsiktig utbyggnad av föräldraförsäkringen bereds inom regeringskansliet.” Så långt — eller kanske jag skall säga så kort — regeringsförklaringen. När regeringen vill ge förtur i reformhänseende till omsorgen om barn, är det en sanning med modifikation. Det borde heta förtur till vissa barn, nämligen till de barn som befinner sig inom den kommunala omsorgen. Vi kristdemokrater har föreslagit att en beskattad vårdlön, 10 90 av basbeloppet, i nuläget 2 410 kr. per månad, skall utbetalas till alla förskolebarns föräldrar för att skapa valfrihet inom barnomsorgen. Vi vill också att skattesystemet skall ta hänsyn till vårdansvar och försörjningsansvar, och därför har vi föreslagit en s.k. tudelningsreform som innebär att makar med barn under 16 år skall dela på familjens totalinkomst vid deklarationstillfället. Detta är den marginalskattereform som vi från kristdemokratiskt håll vill prioritera. När det gäller jordbruksoch livsmedelspolitiken sägs i regeringsförklaringen att utgångspunkten skall vara konsumenternas berättigade krav på livsmedel av god kvalitet och till rimliga priser. Vi kristdemokrater har föreslagit att riksdagen skall fastställa en plan för avveckling av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Genom att avkastningen sannolikt kommer att minska något när kemikalierna avskaffas kommer en större del av den svenska åkerarealen att behöva utnyttjas för livsmedelsproduktion, och trädesbruk kan därmed undvikas. Kds anser att importen av livsmedel med restmängder av bekämpningsmedel eller nedbrytningsprodukter skall förbjudas. Vi vill också att jordbrukare som arbetar utan kemiska bekämpningsmedel skall befrias från den s.k. förmalningsavgiften. Vi vill vidare att momsen skall vara differentierad, dvs. att momsen skall vara olika på baslivsmedel och mer umbärliga varor. För att finansiera en sänkning av momsen på baslivsmedel med 10 procentenheter har vi föreslagit en höjning av momsen på andra varor med 1,9 procentenheter. Herr talman! Jag vill avslutningsvis framföra min förhoppning att människovärdesoch etikfrågor skall komma att få ett väl tilltaget utrymme under det riksdagsår som nu ligger framför oss.

Herr talman! Jag skall tala om det jag skulle vilja rubricera som Det andra Sverige. Jag tänker tala om nyfattigdom, om resurssvaghet, om orättvisor och om vidgade klyftor i vårt samhälle. Jag tänker inte tala i kronor och ören, utan jag tänker försöka beskriva en annan fattigdom. Det heter att det går bra för Sverige i dag. Visserligen varnar finansministern löntagarna för att begära för höga löner. Han vill stoppa den allmänna köpfesten. Men det som gäller är ändå att det går bra för Sverige. Och bäst går det för de människor som skor sig på spekulationsekonomi. Börsen har ideligen hittills slagit nya rekord. Detta gäller även med den nedgång som nu skett under senare dagar. Sverige har två ansikten och dessa två ansikten gör sig alltmer påminda. De syns både i det stora och i det lilla perspektivet. Jag skall försöka att teckna några bilder. Urbaniseringen fortgår i vårt land. Den tar sig uttryck i att de mellersta och norra regionerna utarmas och folk tvingas flytta söderut för att klara sitt uppehälle. Detta är ingen nyhet. Flykten från Norrland och utarmningen av Bergslagen har pågått under många år. Det har varit planlagt sedan mycket länge. På 60-talet läste jag ekonomisk geografi, och då stod det i läroböckernaatt det vore önskvärt att 80 20 av Sveriges befolkning bodde i ett stråk från Uppsala över Stockholm och sedan ner över Göteborg till Malmö. I våra läroböcker propagerades också för containertrafiken som var lönsam för näringslivet därför att frakten kunde gå från port till port och på så sätt göras billigare. Detta var vad de som läste samhällsplanering fick lära sig för 20 år sedan på våra universitet och högskolor. Frukten av det ser vi nu. Precis det som vi fick lära oss är verklighet nu! Näringslivet har tjänat på det men inte de vanliga människorna. De har tvingats lämna sina hembygder, de har ofta tvingats in till storstädernas anonyma bostadsområden med avklippta släktoch vänskapsband i bagaget. Helst skall människor bo i storstadsområden. Då kan man samla service och kommers på ett och samma ställe — till priset av en avfolkad landsbygd. Vem har tjänat och tjänar på denna koncentration? Inte är det en slumpmässig utveckling. Och politiker har inte med politiska beslut kunnat stoppa denna utveckling, som de flesta i och för sig tycker är felaktig. Besluten om avfolkning fattas inte i de politiska församlingarna. Dessa beslut fattas i styrelserum, i direktionsrum där direktörerna beslutar att lägga ner s.k. icke lönsamma industrier. Herr talman! Låt mig ta ett exempel: L M Ericsson bestämmer över 30 000 människors arbetsliv och därmed också över liv i vårt land. För detta företag liksom för de flesta andra företag av denna karaktär gäller konkurrens och mesta möjliga vinst. Vad betyder den lilla människan då? Vad betyder den lilla ortens överlevnad sett mot jättens behov av än större lönsamhet. Det är inte ett samhälleligt lönsamhetstänkande som råder i vårt land. Därför har det också gått så snett. Man får dra i gång hur många landsbygden-skall-levakampanjer som helst — så länge man inte har kontroll över näringslivets investeringar och så länge inte ett helhetsperspektiv läggs på etableringar och nedläggningar så kommer Sverige också i fortsättningen att avfolkas där det är lönsamt för näringslivet att göra det. Så till en annan bild. Kommunerna har tvingats spara därför att regeringen har dragit in anslag på 12-13 miljarder kronor de senaste åren. Det pågår besparingar på den landstingskommunala sidan som tar sig uttryck i försämrad skolmat, försämrad kollektivtrafik, försämrad färdtjänst, försämrad och eftersatt sjukvård. Men vissa saker tillåts att växa. Kommunerna spar på suddgummin och på skolmat till sina skolelever men kan samtidigt anse sig ha råd att satsa på t.ex. chefsutbildningar. Det har blivit mycket populärt på senare år, och det verkar som om alla chefer nu skall bli någonting av SAS-Jannar. Inte satsas det på vidareutbildning av barnomsorgspersonalen. Nej, där vidtar man i stället försämringar av arbetsmiljön. Man anser sig ha råd att satsa och vara med och investera i nya flotta konferenshotell medan barnomsorgen får stå tillbaka. Också inom de kommunala och landstingskommunala områdena finns det två slags Sverige, ett Sverige som är prioriterat och ett som är oprioriterat. Äldreomsorgen och skolungarna får stå tillbaka för tjusiga centrumbildningar med innetorg som vaktas av ABAB-vakter. Man satsar kommersiellt och kortsiktigt också inom den kommunala verksamheten — som om inte vårt land hade nog av kommersialism. Kommersialism och privatisering går hand i hand utan att något motstånd verkar finnas. T. o. m. Konsum skall ju sälja ut nu, kommersialiseras, läste jag i en notis förra veckan. Vid en internationell jämförelse ser vi att vi i vårt land lever i ett överflödssamhälle och ett konsumtionssamhälle samtidigt som vi på ett annat sätt har ett urfattigt samhälle. Det är ett samhälle där människor lever under stor press för att klara av sin vardag, där människor dukar under av ensamhet i bostadsområden byggda för anonymitet, där möten mellan människor i stort sett har upphört. Mänsklig samvaro och omvårdnad ersätts med tekniska apparater. Vad som sker är en utarmning av många människors sociala liv, och här vill jag hålla med Alf Svensson i hans önskan om att vi mer skulle diskutera människors villkor och etik. Utarmningen hänger inte alltid ihop med den ekonomiska situationen. Arbetarrörelsen har inte varit observant på denna utveckling, som har applåderats och påskyndats av den borgerliga ideologin: individualism i stället för kollektivism, privata lösningar i stället för kollektiva gemensamhetslösningar. Arbetarrörelsen har stått vilsen och handfallen inför vågen av satsa-på-dig-själv-rörelser. Arbetarrörelsen, menar jag, måste ta tillbaka initiativet och föra fram det kollektiva. Ett led i denna strävan måste vara att värna om den offentliga sektorn, som ju är grundvalen för vanliga människors välfärd och trygghet. Utarmas den offentliga sektorn än mer finns det risk för att stora delar av arbetarrörelsen dras in i det förakt för det offentliga som borgerliga företrädare visar. Den humanistiska människosynen måste understödjas i samhällets alla delar. Solidaritet och humanism skall befrämjas — inte utsättas för hån och förlöjligande, vilket nu faktiskt sker. Den borgerliga ideologin i dessa frågor har tillåtits att fritt få spela på plan alldeles för länge. Människors kollektiva kraft måste mobiliseras. Det måste bli slut på den passivitet och handlingsförlamning som många människor känner, passivitet inför händelseutvecklingen, passivitet inför de politiska instanserna därför att man känner att man inte kan påverka något. Arbetarrörelsen måste ta till vara alla människors inneboende kraft. Utan denna kraft, som jag vet finns, kan vi aldrig lösa de svåra existentiella problem som vi i vårt samhälle står inför, vare sig det gäller miljöförstörelse eller att hindra att våra barn utsätts för grov kommersiell påverkan eller att värna om en omanipulerad arvsmassa eller att kämpa för fred. Vissa människor talar om ett nytt paradigm, och det är väl vad som behövs, fast ordet inte är det bästa tänkbara. Det behövs ett nytt system, nya lösningar, därför att problemen delvis är nya och annorlunda och svårare än tidigare — och farligare. Man behöver inte ta till kärnvapenhotet. Det räcker med ozonlagret. Det räcker med att veta att bilarna dödar våra träd och att bilavgaserna gör det svårt för oss att andas. Jag har i det här inlägget blandat sådant som är gripbart och sådant som är mer svårgripbart. Men jag tror att de flesta känner igen sig. I och för sig finns det siffror på allt det som vi upplever i vårt samhälle i dag — vi är ju ett utredande folk. Vi måste komma fram till lösningar som är till gagn för folkflertalet — så har det inte varit hittills — och de lösningarna kan aldrig borgarklassen ge oss. Arbetarrörelsen med en kollektiv, solidarisk och humanistisk människosyn har chansen att vända den utveckling som vi nu är inne i till något annat och bättre. Det är väl tveksamt om de nuvarande politiska institutionerna klarar våra inhemska problem, än mindre de internationella problemen — jag tänker på miljön, freden och den ekonomiska fördelningen av jordens samlade resurser. Men förutsättningarna för att det skall bli någon förändring är att söka i arbetarrörelsens samlade kraft. Arbetarrörelsen får icke stå passiv inför den utveckling som sker på vårt samhälles flesta områden. Jag hade tänkt ställa en fråga till Anita Johansson, och jag talade också om det för henne, men hon smet ändå ut. Jag tyckte att hon sade bra saker om att inte äventyra den sociala välfärden — det har också andra socialdemokrater talat om här i debatten och även på den socialdemokratiska kongressen: Man skall slå vakt om den offentliga sektorn och framför allt skolan, barnomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen. Vad jag då hade velat fråga Anita Johansson — hon kanske ändå hör den här frågan i något krypin här i riksdagshuset — är hur man skall kunna värna den offentliga sektorn, som också jag tycker är viktig, utan att omfördela i den ekonomi vi i dag har och utan att föra en annan ekonomisk politik. Hur skall man få resurser att värna det som i dag är det allra viktigaste, nämligen den offentliga sektorn?

Herr talman! Det är med tillfredsställelse man som värmlänning kan gå uppi den allmänpolitiska debatten och för en gångs skull få konstatera att det faktiskt går bra även i den av industrikriser hårt drabbade del av Sverige som Värmland utgör. Allt är givetvis relativt, men när man åker runt i länet i dag märker man ändå att utvecklingen är positiv. Arbetslösheten är nu lägre än tidigare, och befolkningsminskningen, som har varit ett stort bekymmer, har avtagit och periodvis upphört. Det är faktiskt med lättnad jag redovisar detta. Jag själv och andra har alltför många gånger från denna talarstol fått beskriva ett län med stora problem och få ljuspunkter i utvecklingen. Vi är inte längre det självskrivna krislänet nummer två efter Norrbotten. Någon skall givetvis vara det, men det är å andra sidan en placering som vi gärna avstår från. Därmed inte sagt att allt är bra, men det har vänt, och vi är på väg åt rätt håll. Den socialdemokratiska regeringens politik har varit välgörande även för vårt län. Jag vill påstå att vi har fått näsan över vattnet och fast botten under fötterna, och vi är på god väg att traska upp på land. Herr talman! Jag kommer därmed över till de åtgärder som trots allt är nödvändiga för att vi skall kunna ta ytterligare steg på den inslagna vägen. Tillväxten är mycket ojämnt fördelad över landet. Jag tror att en väg som borde prövas för att komma till rätta med detta är att utforma skatter och avgifter på ett sätt som får gynnsamma regionalpolitiska effekter. Jag har inga direkta förslag att komma med på avgiftssidan, men man kan ju tänka sig att införa etableringsavgifter i de mest gynnade delarna av landet och överföra de medlen till de svaga regionerna. Tillväxten är i dag när det gäller administration och service alltför koncentrerad till storstadsområdena. På något sätt måste vi försöka bryta den utvecklingen. Den utvecklingen innebär stora problem, både i de regioner som får ta del av de nya arbetstillfällena och som växer för fort och i de regioner som inte expanderar. Det råder nog rätt stor enighet om detta och om att vi måste hitta nya instrument för att få till stånd en bättre fördelning. I det sammanhanget är det också viktigt att nämna att de nuvarande regionalpolitiska insatserna bör förstärkas. Exempelvis länsstyrelsens ekonomi är mycket ansträngd. Risken är stor att denna viktiga instans i länet drabbas av nedskärningar. Jag hoppas därför på en positiv behandling av de framställningar i den frågan som har gjorts i samband med regeringsuppvaktningar. När det gäller skatterna är det lättare att komma med förslag till åtgärder. I Värmland och övriga skogslän har vi länge efterlyst ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem. Under vårriksdagen fick vi tyvärr uppleva att ett från vår synpunkt och inte minst solidariskt sett bättre system röstades ned här i kammaren av en allians bestående av de borgerliga partierna och vpk. Detsamma hände för övrigt med förslaget om ytterligare 300 milj.kr. till regionalpolitiska insatser. Hårt drabbade regioner hade pengar inom räckhåll som gick upp i rök på grund av rent partipolitiska ställningstaganden. Det kostade skogslänen mycket pengar. Den ojämna uttaxeringen av kommunalskatt och även av landstingsskatt är en av de stora orsakerna till den regionala obalansen. Det skiljer i dag ca 7 kr. mellan den högsta och den lägsta uttaxeringen i kommunerna i landet. Det är inte normala skillnader, men det finns ett klart mönster i det. Tillväxtkommuner med normal befolkningsstruktur klarar sig med lägre uttaxering än kommuner som under långa tider har avtappats på befolkning i produktiv ålder. Den sista kategorin är kraftigt överrepresenterad i skogslänen. För en familj kan det skilja åtskilliga tusenlappar per år efter skatt beroende på i vilken typ av kommun familjen bor. Det kan säkert bli mellan 5 000 och 10 000 kr. per år för en normal familj, även om man inte går till ytterlighetskommunerna. Risken är också stor att de i dag stora skillnaderna ökar under nästa år. En ogynnsam åldersutveckling i en kommun eller ett landsting får sådana följder, om man vill hålla en i varje fall rimlig nivå på den sociala servicen. Ett flertal värmländska kommuner har aviserat skattehöjningar. Orsaken är inte expansion — tvärtom. Trots skattehöjning kan man ändå bli tvingad att dra ned på servicen på vissa områden. Vill vi leva upp till målsättningen att ha exempelvis en bra skola för ett glesnande antal elever och en trygghet på ålderdomen för en ökande andel äldre — och den målsättningen skall vi leva upp till — blir det dyrare för kommunerna. Kostnaderna för KBT ökar dramatiskt i kommunerna, för att nämna ett område. Jag skulle kunna göra en lång uppräkning av sådana nödvändiga områden, som vi måste värna. Jag vet att det finns förståelse för dessa problem inom regeringen. Det såg vi under vårriksdagen. Jag har ändå velat säga detta i debatten för att om möjligt hjälpa till att sprida denna insikt i vidare kretsar här i riksdagen. Jag är givetvis medveten om de ekonomiska begränsningarna och att allt skall betalas. Min förhoppning är dock att vi får ett nytt skatteutjämningssystem så fort som möjligt. Det brådskar faktiskt. Det är också min förhoppning att förståelsen för dessa problem här i kammaren blir så stor att vi kan få majoritet för nödvändiga åtgärder. Herr talman! Den för dagen mest aktuella frågan i Värmland är givetvis den stora översvämningen i Klarälvdalen och de ersättningar som kan utgå för skadorna i samband med den. Den senare frågan kommer inom kort att behandlas i ett särskilt betänkande, varför jag avstår från att gå närmare in på den i dag.

Herr talman! Vpk har anklagats för att inte vilja ha ett mer rättvist skatteutjämningssystem. Det är fel. Vi vill få till stånd en skatteutjämningsreform, som innebär ökade resurser till de kommuner som har behov av medel för att kunna ge invånarna en god service. De regionala orättvisorna måste bort, menar vi. Regeringen sade i våras att man ville skapa ett rättvisare skatteutjämningssystem. Men i sin iver lät man en indragning på 1,5 miljarder kronor från kommunerna gå före införandet av ett rättvist skattesystem. Bo Finnkvist vet väl att det förhöll sig så. Ett nytt skatteutjämningssystem är enligt vpk viktigt, men det får absolut inte kopplas till ytterligare nedskärningar riktade mot kommunerna. För att minska orättvisorna vill vi påminna om vårt gamla krav på en progressiv statskommunal enhetsskatt. Det skulle vara en rättvisereform, som dess utom eliminerade de enorma orättvisor som finns beroende på i vilken kommun man bor. Dagens Industri har nyligen granskat kommunerna ur invånarnas perspektiv och bl.a. kommit fram till att det för en vanlig tvåbarnsfamilj skiljer över 18 000 kr. i kommunalskatt mellan Sveriges billigaste och dyraste kommun. Det är i kommuner med höginkomsttagare som skatterna och avgifterna är lägst. Lidingö är följdriktigt den billigaste kommunen och Vilhelmina den dyraste. Även i fråga om daghemsavgifterna är skillnaderna stora. Skillnaden per år lär vara 22 000 kr. mellan den dyraste och den billigaste kommunen i Sverige. Skillnaden i socialbidrag till tvåbarnsfamiljer är 3 000 kr. i månaden mellan den dyraste och billigaste kommunen. Det är alltså stora orättvisor, som det gäller att komma till rätta med genom ett just och rättvist skattesystem. Vpk kommer givetvis att stödja alla förslag som minskar orättvisorna. Men vi kan aldrig gå med på att skära ytterligare i statsbidragen till kommunerna, eftersom effekten blir just höjda kommunala skatter och avgifter. Det blir också en ökad privatisering och en försämring av den service som kommunernaytterst har ansvar för. Det vore alltså att göra kommunerna en björntjänst, om man drog in medel från dem och därmed försämrade deras möjligheter till en god service åt medborgarna. Dessutom skulle de tvingas att höja avgifterna och taxorna för att få verksamheten att gå ihop.
Herr talman! Vi verkar vara ganska överens om att det behövs ett bättre kommunalt skatteutjämningssystem. Sedan kan man alltid diskutera hur det skall utformas. I frågan om hur det skall finansieras tycker jag att vi skall vara ärliga och tala om att staten inte har något överskott att ta av. Det måste alltså ske omfördelningar, och det gäller att ha mod att säga det. Jag är inte expert på det nuvarande skatteutjämningssystemet, men jag vet att det är ett krångligt system. Däremot träffar jag mycket kommunalfolk som känner till effekterna av det som har skett. Framför mig har jag en handling med informativa tabeller, som jag gärna skall visa Inga Lantz. Dokumentet är framställt i Arvika. Riksdagens beslut i våras innebar i praktiken att Arvika kommun förlorade 8,5 milj.kr. i inkomster, vilket motsvarar 56 öre i kommunalskatt.

Herr talman! Vi har nu kommit fram till det ställe i talarlistan där talarnas vittnesbörd och utskottshemvist tyder på att vi får en regionalpolitisk runda. Visserligen har närvaron i kammaren de senaste minuterna ökat med nästan 100 96. Vi är nu sju åtta ledamöter här, men inget statsråd finns här. Från moderata samlingspartiets utgångspunkt kan det tolkas som att det politikerna kan göra inte är så mycket som man kanske tidigare har trott, utan det är andra krafter som i huvudsak påverkar den regionala utvecklingen i landet. Det hade, herr talman, varit klädsamt om regeringskansliet hade bevärdigat kammaren den uppmärksamheten att låta ett av de områden som regeringen själv säger vara högprioriterat i årets budgetproposition röna ett något större intresse. Men ord är en sak och handling en annan. Under de senaste åren har det skett en glädjande nyorientering i den regionalpolitiska debatten. Den framåtsyftande debatten har handlat allt mindre om stöd och subventionspolitik och mer om helhetens betydelse samt om olika samhällssektorers ömsesidiga betydelse och påverkan på den regionala utvecklingen. Den generella politikens betydelse har alltmer kommit i fokus. Tilltron till ”paketpolitikens” undergörande effekter har påtagligt minskat. Vidare har insikten om vissa strategiska faktorers betydelse för en gynnsam regional utveckling ökat alltmer. Inte minst gäller detta vikten av att aktivt ange klara och långsiktiga spelregler för hur de välståndsskapande krafterna skall få de mest gynnsamma utvecklingsbetingelserna. Herr talman! Det är med glädje som jag och vi i moderata samlingspartiet noterar denna intresseförskjutning i den framåtsyftande regionalpolitiska debatten. Förhoppningsvis har några av de inlägg som vi moderater framfört i denna kammare bidragit till den utvecklingen. Men paketpolitiken är inte död. Den gör då och då försök att på nytt komma i händelsernas centrum. Vissa politiker älskar den. Den blir, herr talman, någon form av synligt bevis för regionalpolitisk handlingskraft, graderad efter hur många hundra miljoner på si eller så många år som den eller den regionen kan erhålla. Industriministern, som alltså är frånvarande i kammaren i eftermiddag då vi diskuterar det här, verkar fortfarande anfrätt av tron på paketpolitikens välsignelser, livligt påhejad av grupperingar inom och ibland utom det socialdemokratiska partiet som har starka sympatier för en selektiv regionalpolitik. Den socialdemokratiska partikongressens debatt om de här sakerna visade mycket klart i samma riktning. Är det en för djärv tanke, herr talman, att även på sikt framsynta socialdemokrater har börjat omorienteringen bort från selektiv regionalpolitik till en mer generellt verkande sådan över olika sektorsgränser i samhället? Eller lägger ideologiska bindningar en hämsko på denna omorientering? Det skall bli intressant att se hur den regionalpolitiska utredning som snart skall tillsättas kommer att hantera de här frågorna och hur socialdemokraterna kommer att agera. För de tre icke-socialistiska partierna finns inga ideologiska hinder för att bryta upp från paketpolitikens ganska förödande effekter. Herr talman! I den regionalpolitiska debatten finns, trots vad jag sagt innan, alltför mycket av förenklingar och ibland väl enkel demagogi. Storstadens speciella utvecklingsproblem ställs mot glesbygdens nog så kännbara svårigheter. Ibland får man en stark känsla av att vissa debattörer bortser ifrån att det finns länder och regioner utanför Sveriges gränser, i Europa och andra världsdelar. Regional utveckling — jag har sagt det tidigare i denna kammare — kan studeras, bedömas och värderas på många olika nivåer. En nivå är den globala utvecklingen i olika världsdelar, exempelvis Europas roll visavi Sydostasien eller USA. En annan nivå kan vara utvecklingen i olika länder, t.ex. i Europa. En tredje, lägre nivå är den nationella utvecklingen, exempelvis utvecklingen inom och mellan regionerna i vårt land. En lägsta nivå kan vara utvecklingen inom t.ex. ett län. Historien har med all tydlighet lärt oss att intensiteten, omfattningen och tempot i denna utveckling på alla nivåer skiftar över tid och rum. Historien har också lärt oss att det inte är stillaståendet som givit olika kulturer deras andliga och materiella rikedom. De stora sprången har tagits då nya idéströmningar, ny teknik och djärva upptäckter har blandats. Det är närvaron av högtrycksområden och lågtrycksområden som har givit oss förändringarnas och utvecklingens vindar. Europas utveckling under några årtusenden ger klara belägg för detta, för den som kan eller vill gå hem och läsa sin historia! De kommande årtiondena kommer självfallet inte att utgöra några undantag i detta avseende. Europa måste identifiera och bevaka sin roll i den mer storstilade globala utvecklingen, visavi Nordamerika och Sydostasien/ Japan. Sverige måste på motsvarande sätt agera visavi Europas stater. Vårt agerande under de kommande fem åren kommer i detta hänseende att vara av helt avgörande betydelse för vår förmåga och möjlighet till att utveckla och förvalta vårt europeiska kulturarv i andlig och materiell bemärkelse. I just denna process och på denna nivå spelar våra länders huvudstäder och deras attraktionsoch konkurrenskraft en strategisk roll för hela nationens utveckling i en alltmer internationaliserad värld. Herr talman! Skulle vi i Sverige av ett eller annat skäl, på grund av ideologiska skygglappar eller rädsla för en växande internationalisering som ett utslag av nationell självtillräcklighet, misslyckas i denna process, då kommer Sverige alltmer att förpassas till att bli ett land utanför Europas mest dynamiska kraftfält. Ingen i detta land, oaktat var man bor, vistas och verkar, kan vara betjänt av en sådan utveckling i ett internationellt perspektiv. Detta synsätt leder inte till eller får inte leda till att man undervärderar de regionala obalanser som vi har inom landet. Men det ger förvisso ett bredare perspektiv på problemen. Vad är det då för politik moderata samlingspartiet vill föra för att skapa bättre förutsättningar att, som det heter i en tilltalande slogan, ”låta hela Sverige leva”? Som jag har sagt tidigare, är vi moderater övertygade om att politikens och politikernas viktigaste uppgift för att skapa förutsättningar för en god regional utveckling är att aktivt stimulera de välståndsskapande krafterna av allehanda slag. Det förutsätter en dynamisk marknadsekonomi med ett lägre totalt skattetryck och självfallet lägre marginalskatter. Då stärker vi vår internationella konkurrenskraft. Vårt land blir mer attraktivt för forskningsoch utvecklingsverksamhet med klar adress till såväl företag som institutioner och enskilda personer. Andra skatteregler ger också småföretagen en bättre möjlighet att utvecklas och konsolidera sin ekonomi. Jag vill påstå att de nuvarande skattereglerna är klart regionalpolitiskt destruktiva. Bo Finnkvist från Värmland efterlyste faktiskt i sitt inlägg, och det var ju en glädjande tillnyktring, en skattepolitik som hade en mer positiv regionalpolitisk profil, för att uttrycka det enkelt. Det har vi också efterlyst, men de som ansvarar på statsrådsnivå och ytterst den socialdemokratiska riksdagsgruppen och kanske kongressen har tydligen konsekvent bundit statsrådet att inte inta den positionen. Det har pekats från moderata samlingspartiets sida på de förödande skatterna för småföretagen. Många ekonomiskt välkonsoliderade småföretag tvingas att säljas till stora koncerner för att ägarna inte klarar arvsskiften. Det är en typ av beskattning som är regionalpolitiskt förödande och som vi vid flera tillfällen har tagit upp och belyst konsekvenserna av. Socialdemokraterna gör mycket litet eller ingenting alls. Fördelningspolitiska motiv och skäl anförs som argument för oförmågan att handla. Så säljs många små enskilda företag till stora koncerner. Utvecklingsavdelningar flyttas från de små orterna. Arbetsmarknaden tunnas ut. De grabbar och flickor som en gång hade tänkt återvända välutbildade till de små orterna och få jobb i dessa företag får upptäcka att företagen har blivit rena produktionsställen. Det kan inte vara en nyhet för någon här i kammaren att så sker systematiskt, och skälen är i nästan alla fall en orimlig skattepolitik, som i regionalpolitiskt hänseende är klart destruktiv. Den bär regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen ett helt och klart ansvar för. Löntagarfonderna är ett annat område där småföretagen runt omkring i landet dräneras på pengar, som används för att göra mer eller mindre sjangdobla affärer på börsen. De tillför inte småföretagen ute i landet några pengar, utan de dränerar de små företagen på utvecklingskapital. Moderata samlingspartiets regionalpolitik är att föra en skatteoch familjepolitik, som präglas av valfrihet som gör det möjligt för hushållen att få skatta efter bärkraft och försörjningsbörda. Det är en politik, som inte i varje skede och ögonblick av en familjs livscykel gör det nödvändigt av ekonomiska skäl för båda makarna att finna ett arbete utanför hemmet. Den nuvarande socialdemokratiska politiken i dessa avseenden är klart småortsoch landsbygdsfientlig! Moderat regionalpolitik är också att bryta upp de stora offentliga vårdoch servicemonopolen och skapa möjligheter för skiftande enskilda entreprenörer. Med tanke på att tiotusentals unga kvinnor arbetar inom de offentliga vårdoch servicemonopolen är det nästan anmärkningsvärt att man så totalt, genom att vidhålla dessa monopol, utestänger yngre kvinnor från nyföretagande inom yrken som de har kunskaper och engagemang i. Det är en klart kvinnofientlig syn och det är klar fientlighet gentemot landsbygdens möjligheter att få unga kvinnliga entreprenörer. Även den politiken bär socialdemokraterna ett klart och entydigt ansvar för. Moderat regionalpolitik är också att finna nya former för de offentliga transfereringarna som i sig skulle ge större valfrihet för kommuner och landsting att utvecklas efter sina förutsättningar, utan detaljföreskrifter, samtidigt som penningbeloppen skulle fördelas mer småortsoch glesbygdsvänligt. Moderat politik för regional utveckling är att föra en utbildningspolitik som gagnar kvalitet, öppenhet och mångfald på alla nivåer i utbildningsväsendet. Detta ger oss ett offentligt utbildningsväsende av hög klass, liksom alternativa och kompletterande utbildningsinstitutioner. Inte minst de sistnämnda kommer att kunna utvecklas utifrån olika regioners och intressenters önskemål — allt till gagn för den regionala mångfalden. Vi frågar oss från moderat sida: Varför säger socialdemokraterna nej till detta? Moderat politik för regional utveckling präglas också av en insikt om närhetens och tillgänglighetens stora betydelse. Att man snabbt och tillförlitligt kan transportera personer, gods och information till och från en region eller ort blir i framtiden helt avgörande för dess utvecklingsmöjligheter. Riksdagens behandling av riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken blir därför ett viktigt politiskt beslut med regionalpolitiska konsekvenser. Herr talman! Låt mig i det här sammanhanget säga att det är med stor oro man nu noterar diskussionen om fördröjningarna av Arlandas utbyggnad och de planer som finns på att bygga någon form av flygplats i Tullinge i södra Stockholmsregionen. Skulle vi få det resultatet av Tullingediskussionen att Arlandautbyggnaden dröjer — kapacitetstaket är i vissa avseenden redan nått —- kommer det att få allvarliga effekter för trafikerarnas möjligheter att sätta in nya flighter och därmed skapa bättre kommunikationer för landets ytterregioner. Tanken på det centrala navet var bärande vid sammanförandet av allt flyg till Arlanda — vi som var motståndare underskattade den, så ärlig kan jag vara att jag erkänner det. Det skulle vara förödande från regional utgångspunkt, om diskussionen om Tullinge skulle förstöra den fina utveckling som inrikesflyget har fått uppleva. Moderat politik för regional utveckling är också en skogsoch jordbrukspolitik, grundad på respekten för enskild äganderätt och öppenhet för en successiv översyn av nuvarande ytterst komplicerade och för näringen besvärande detaljreglering på nästan alla områden, vilken hämmar enskilda initiativ i nya banor till gagn för landsbygdens utveckling. Moderat politik för regional utveckling är en konstruktiv energioch miljöpolitik, som tillförsäkrar landets alla delar tillgång till energi till ett rimligt pris och på ett miljövänligt sätt utan att alltmer förbränna fossila bränslen. Vidare ger denna politik med miljöavgifter och miljörabatter oss möjlighet att sätta regionala gränsvärden utifrån skiftande miljöbelastning i dag och i framtiden. Herr talman! Det är ett brett spektrum av ämnesoch politikområden som ingår i en moderat politik för regional utveckling — något annat än s-märkt paketpolitik. Det är en politik som ger hela Sverige en chans att leva bättre.

Herr talman! Regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort och åstadkomma en mer ekonomisk, social och kulturell standard för landets olika delar. Folkpartiet konstaterade i januari 1987 att de regionala problemen tycks vara på väg att förvärras. Sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten har nettoutflyttningen från skogslänen uppgått till totalt drygt 11 000 personer. Under samma tid har inflyttningsöverskottet till de tre storstadsregionerna uppgått till 40 000 personer. I genomsnitt har de 15 avfolkningslänen förlorat 25 personer per dag. Under 1986 skedde ingen förändring. Den regionala problembilden har förvärrats, regionala insatser är inte längre ett behov enbart för Norrland och glesbygdslän som Värmland. Nu krävs även insatser i såväl Bergslagen som sydöstra Sverige inkl. Småland och flera andra delar av vårt land. Den senaste tiden har vi fått erfara hur olika näringar ute i landet sviktar. Gruvnäringen dras fortfarande med stora problem. Den oro som människorna i Kiruna känner för sin framtid måste tas på största allvar. Stora bekymmer har i dagarna uppstått i Örnsköldsvik, där Hägglunds tappade order ställer ett hundratal man utan arbete. Detta är några exempel på att stora problem kvarstår ute i olika regioner. Självfallet är dessa drabbade människor glada, om industriministern ”tar tomteluvan på” och kommer med någon form av paket, men ytterst handlar det om en långsiktig regionalpolitik, byggd på orternas egna förutsättningar. Industriministerns påstående i går, att inflyttningen till Stockholm inte längre sker från övriga delar av landet utan består av invandring, får nog tas med en nypa salt. Bo Finnkvists glättade bild av utvecklingen i Värmland förvånar mig något, men jag gratulerar gärna både honom och andre vice talmannen om Värmland är på positiv väg. Att vända en så djupgående trend som avfolkningen av stora delar av vårt land sker inte i en handvändning. Till detta krävs handlingskraft och tålmodigt arbete. Frågan är snarast: Finns denna handlingskraft hos regeringen? Folkpartiet ensamt krävde en ny regionalpolitisk utredning under vårriksdagen. En enig riksdag ställde sig bakom det kravet. 1984 års utredning lyckades aldrig komma fram till några förslag om förenklingar i stödsystemet trots att det ingick som en viktig del i direktiven. Den regionalpolitiska utredningen måste utgå från de följder som den tekniska utvecklingen skapar. Frågor om service, forskning, teknikspridning, kommunikationer, kultur och rekrytering av kvalificerad arbetskraft utanför storstäderna måste få sin lösning. Hur skall samarbetet mellan de regionala högskolorna och universiteten ske, hur skall kommunikationerna utformas, hur skall medflyttandefrågorna lösas när kvalificerad arbetskraft rekryteras? Frågorna är många. En ny utredning måste också diskutera hur såväl offentliga som privata tjänster skall inrymmas inom regionalpolitiken. Trots att en enig riksdag har ställt sig bakom folkpartiets krav samt att mängder av viktiga frågor inte belystes i 1984 års utredning dröjer industriministern med direktiven. Jag skulle vilja använda industriministerns egna bevingade ord: Regeringen springer inte benen av sig för att tillsätta en ny regionalpolitisk utredning. Nu har nio månader gått sedan folkpartiet lade sitt förslag, men direktiven till utredningen lyser med sin frånvaro. Herr talman! 1982 infördes sänkta arbetsgivaravgifter inom stödområde A. Avsikten var att förbättra förutsättningarna för verksamhet i speciellt utsatta delar av Norrlands inland. Den socialdemokratiska regeringen ändrade reglerna. Nedsättningen gäller numera i hela Norrbotten och endast industriell verksamhet. Enligt folkpartiets mening har detta fått tre negativa effekter. För det första blev resultatet en försämring av konkurrensläget för de kommuner som tidigare hade nedsatta avgifter. För det andra innebar begränsningen till vissa branscher att stödet blev mindre effektivt. För det tredje blev systemet mer krångligt och godtyckligt. Denna uppfattning delas av många, varför en utvärdering har utlovats sedan lång tid tillbaka. Trots detta löfte har inte regeringen kommit i gång med denna utvärdering. Varför vänta, när lägre kostnader är en förutsättning för verksamhet i landets mest utsatta delar? Är regeringen rädd för folkpartiets farhågor att inlandet har missgynnats i förhållande till kustregionerna? I stället för att göra något åt de beslut som fattats i riksdagen om regionalpolitiken anser regeringen att regionalpolitiken är en bra ursäkt för att få angripa oppositionspartierna. Man påstår att det beslut som fattades av vpk och de borgerliga partierna i riksdagen i våras innebär nedskärningar. Detta är inte endast socialdemokratisk demagogi utan också ren och skär lögn. Sanningen är att riksdagen beslutade anslå 200 miljoner mer till regionala utvecklingsinsatser. Vad det gäller de 300 miljonerna som skulle utbetalas under tre år, dvs. ca 100 miljoner om året, så sade riksdagen nej till detta förslag då regeringen inte hade orkat tala om vad den tänkte använda pengarna till. Att riksdagen vill ha ett ord med i laget om vart de pengar som man beslutat om skall gå kan väl knappast förvåna ens en socialdemokratisk statsminister. Och att en ökning med 100 miljoner är mindre än en ökning med 200 miljoner kan väl knappast heller vara så svårt att begripa? En väl fungerande infrastruktur är avgörande för att kreativa miljöer skall utvecklas och för att nya och varaktiga arbetstillfällen skall skapas. Därför har både Börje Hörnlund och jag efterfrågat konkreta satsningar i fråga om detta. Det tog nästan ett år, men nu har i alla fall industriministern utlovat att regeringen i november skall komma med ett förslag till infrastrukturella satsningar och att förslaget också skall innehålla anvisningar om hur stödet skall redovisas. Detta kommer i så fall inte en dag för tidigt. Att döma av hur socialdemokraterna vränger och vrider på sanningen och deras uppenbara ointresse av att precisera var de infrastrukturella åtgärderna skall läggas är det bara att konstatera socialdemokraterna endast var intresserade av dessa medel så länge Thage G Peterson fick använda dem som han ville för att visa regeringens storsinne under sina resor runt i landet. Men när det inte ger några rent partipolitiska poänger då är socialdemokraterna inte längre intresserade av infrastrukturella åtgärder. Herr talman! Infrastrukturella satsningar innebär inte enbart regler och anvisningar och satsningar av ett visst antal miljoner. Mycket går att göra inom redan befintlig verksamhet. Det finns i dag goda möjligheter att flyga till Stockholm från hela landet. Men det är fortfarande svårt att flyga på tvären, trots att mindre flygbolag gärna vill starta nya linjer. Folkpartiet kräver en uppluckring av SAS och Linjeflygs koncessioner. Till en början borde det vara en självklarhet att mindre bolag får trafikera sträckor där intresse från SAS och Linjeflyg saknas. Många exempel finns på det orimliga i dagens situation. Ett exempel: Mittnordenflyget borde ha goda förutsättningar att lyckas bara landningstillstånd kunde erbjudas i både Sundsvall och Östersund för mindre bolag. Vårriksdagens beslut att statliga dataföretag som utlokaliserats till Norrland också skall flytta ut forskning och utveckling från Stockholm måste snarast effektueras. Självfallet måste också varje ny statlig verksamhet prövas utifrån regionalpolitiska skäl innan etableringsort fastställs. Regeringens senfärdighet när det gäller att effektuera riksdagens beslut kan inte accepteras. Folkpartiets krav under våren har i stor utsträckning accepterats av riksdagen. Vi accepterar inte att regeringen förhalar dessa beslut. Det finns många exempel på nyskapande och kreativa miljöer även utanför de större städerna. En viss anda som stimulerar egna initiativ och eget företagande finns på många orter. En sådan anda kan inte kommenderas fram av politiker i Stockholm. Den måste växa fram underifrån. Det är regering och riksdag som har till uppgift att underlätta denna framväxt. En följd av denna blir att regionalpolitiken måste bygga på de mindre företagen. En politik som gynnar småföretagande måste enligt folkpartiets uppfattning innehålla bl.a. grundlagsskyddad näringsfrihet, sänkta marginalskatter, förslag om avskaffande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital, en förändring av arvsbeskattningen och ett avskaffande av löntagarfonderna och deras efterföljare. Kreativitet handlar inte enbart om att starta nya företag. Det handlar också om förmågan att kombinera redan befintlig verksamhet. Inte minst i glesbygder kan detta vara av avgörande betydelse för utveckling och framtidstro. En liberal regionalpolitik stöttar dessa människors skaparkraft och förmåga till handling. Den politiken skall ställas mot en socialistisk regionalpolitik som handlar om styrning och beslut i centrala kanslier. Herr talman! Om industriministern hade funnits i kammaren skulle jag ha ställt två frågor till honom. Dessa frågor är: När kommer industriministern att tillsätta den regionalpolitiska utredningen? När kommer den utlovade utvärderingen av en sänkning av arbetsgivaravgifterna i gång? Det är två frågor som är ytterst viktiga för de människor i våra glesbygder som saknar sysselsättning eller som riskerar att bli arbetslösa.